Fru talman! Jag håller med Birgit Henriksson om att det naturligtvis inte får vara så att staten alltid blir skadeståndsskyldig gentemot den som ett angrepp med tjänstehund riktar sig mot. Det kan ju tyckas, som lagen är utformad, att staten skulle kunna bli ersättningsskyldig i fall då det inte bör föreligga något skadeståndsansvar. Jag anser i likhet med Birgit Henriksson att lagen bör ses över, men det är vissa problem med en lagändring. Jag kan som exempel nämna att en fråga här är om ett undantag från det strikta ansvaret skall gälla bara vid sådana tillfällen när hunden används i myndighetsutövning och liknande fall. En annan fråga är för vilka hundar som det skall gälla särskilda regler, om undantaget bara skall gälla polishundar eller också för hundar som används av andra myndigheter. En tredje fråga är, som jag nämnde i mitt svar, vad som bör gälla i sådana fall då en oskyldig person kommer i vägen för hunden. Jag tror att vi har samma uppfattning i sak, Birgit Henriksson och jag, men jag menar alltså att vi måste skaffa oss ett fullgott underlag för ett beslut. Det finns enligt min mening ingen anledning för polisen att tveka att använda tjänstehund, med hänvisning till den jämkningsregel som jag talade om. Om den som blir utsatt för ett angrepp av hunden har varit medvållande i någon utsträckning, skall skadeståndet kunna jämkas helt eller delvis. Jag kan naturligtvis inte kommentera ett enskilt fall, det som Birgit Henriksson senast tog upp här. Men jag vill gärna tillägga att jag kommer att följa det här mycket uppmärksamt. Om det skulle visa sig att tillämpningen av reglerna leder till orimliga konsekvenser, blir det enligt min mening nödvändigt att vidta åtgärder utan att avvakta utredningens resultat.

Fru talman! Jag skall be att få tacka miljöministern för svaret. Jag är glad över att det är Olof Johansson som blev miljöminister. När man nu har att välja mellan fyra onda ting, som det innebär med en borgerlig regering, tycker jag att det var bra att Olof Johansson fick detta uppdrag. Jag säger detta med utgångspunkt i att jag vet att vi har en stor samsyn i många miljöfrågor och att vi har ett förflutet tillsammans i folkkampanjen mot kärnkraft. Jag hoppas att vi också kan ha en framtid tillsammans i folkkampanjen mot kärnkraft. Dessa frågor är ställda på grund av att det är frågor som har dykt upp inför ett eventuellt medlemskap i EG. Inom EG betraktas kärnkraftsavfall som en vara, och varors fria cirkulation är en av de s.k. Om man tar till sig svaret rakt av skulle man kunna säga: ''Så bra då. Då behöver vi inte vara oroliga.'' Tydligen har ett falskt larm gått i tidningarna, radio och annan massmedia när dessa frågor har dykt upp. Jag är dock inte så säker fortfarande, men jag hoppas kunna bli säkrare efter denna debatt. innebär det samtidigt ett medlemskap i Euratom, eller hur? Av dess stadgar framgår att Euratom skall utveckla kärnenergin. Syftet med Euratom anges vara att genom skapandet av erforderliga betingelser för en snabb organisation och tillväxt av kärnenergiindustrierna bidra till en höjning av levnadsstandarden i medlemsstaterna. Om Sverige blir medlem i organisationen, har Sverige då inte några som helst förpliktelser att leva upp till syftet med organisationen? I den senaste av de gröna böckerna om Sveriges förhållande till EG framhålls följande: Ett medlemskap i EG skulle betyda ett utökat internationellt samarbete inom kärnavfallsområdet. Vad betyder det i klarspårk? Jag vet att enligt Euratoms stadgar, 52 §, är EG medlem förpliktigad att underkasta sig Euratoms gemensamma försörjningspolitik och optionsprivilegium beträffande malm, råvaror och speciellt klyvbart material. Lydelsen av den paragrafen måste väl på något sätt påverka Sverige om vi väljer att bli medlem i denna organisation? Jag har svårt att se hur vi skulle kunna säga att det tänker Sverige inte befatta sig med. Sverige är gärna med, men inte i de avseendena. I interpellationssvaret står det att Sverige har inte och kommer inte heller att få någon skyldighet att ta emot använt kärnbränsle och kärnkraftsavfall. Har vi möjlighet, om vi skulle vilja, är det ett fritt val? Även om Sverige inte kan tvingas på dessa atomsopor, kanske det finns de som tycker att det skulle vara en god affär. Avfall har ju bytts mellan länder, i verkligheten, just för att det kan utgöra en god affär. Det vet Olof Johansson också. Hur definieras avfall inom EG? Det har vi haft en diskussion om i Sverige inom folkkampanjen. Såvitt jag kan förstå definieras avfall som avfall först när det grävs ned i jorden. Ända tills avfallet har grävts ned betraktas det som en vara som får säljas och cirkulera fritt. Det spelar alltså ingen roll att Sverige har principer om avfall, om Sverige har en annan definition på vad avfall är. Det finns en utredning som skall hyfsa till kärntekniklagen. Det står i interpellationssvaret att det skall stå i den kommande lagen att kärnbränsle och kärnavfall inte skall slutförvaras i Sverige. Jag skulle vilja ha en definition som säger att sådant material inte ''får'' slutförvaras i Sverige. Det vore bra om Olof Johansson och jag kunde vara överens om det. Det står också i interpellationen att förslag har tagits fram efter samråd med experter inom EG kommissionen. Samråd kan innebära vad som helst. Vi har en MBL-lagstiftning som innebär samråd -- sedan avskedas folk. Vi i vänsterpartiet brukar säga att man tutar innan man kör över. Är det så med denna fråga också? Vad exakt kommer denna lagstiftning säga? Vad jag förstår är problemet att få en lag godkänd i EG som säger att Sverige inte vill ta emot just utländskt avfall. Det blir en diskriminering så länge man betraktar detta avfall som en handelsvara. Har vi möjligheter i Sverige att stifta en lag som säger att Sverige inte vill ta emot utländskt kärnavfall? Det är ju frågan, och jag skulle bli väldigt glad om jag fick ett klargörande.

Fru talman! Jag välkomnar den här debatten, men både Gudrun Schyman och jag är medvetna om att vi har en tilltänkt förhandling framför oss. Inför den gäller det att analysera alla frågor, ungefär som grönböckerna har gjort och måhända även djupare än så. Det arbetet pågår. Låt mig på den punkten säga att vi kan få anledning att återkomma till den sorterns frågor längre fram när vi har gjort det jobbet. Det som nu är viktigt är att granska EES-avtalet. Där är inget av denna problematik berörd. Det beror helt enkelt på att det inte finns något gemensamt intresse, vare sig i EFTA-gruppen eller i EG-gruppen i detta sammanhang. Alla inom EG har inte kärnkraft, och inte heller alla inom EFTA. Därför är det svårt att enas om en gemensam hållning inom någon av dessa organisationer. Det är naturligtvis det principiella svaret här. Vi har gemensamma intressen med en del länder som har samma inriktning som vi. En del av dessa har inte introducerat kärnkraft över huvud taget. På denna punkt vill jag, som sagt, inte antecipera för mycket inför kommande förhandlingar, men det är viktigt att i detta läge kunna ge klara besked så långt situationen är klar. Det är detta interpellationssvaret är ett uttryck för. Jag vill alltså inte säga att detta är problemfritt, Gudrun Schyman, men jag vill säga att så här långt är det problemfritt. Detta är svaret och därför har jag också gett ett tydligt svar i dag. Sen kan det finnas anledning att ta upp den mindre seriösa delen av texten i Gudrun Schymans interpellation. Jag ville inte göra det i och för sig, även om Gudrun Schyman snuddade vid det här. Jag vill bara säga en sak när det gäller fyra onda ting, partisammansättningen i den nuvarande regeringen. I dagsläget är det faktiskt så att dessa fyra partier plus ett till står bakom energiöverenskommelsen. Detta brukar ibland misstolkas. Man säger att om man inte är överens om någonting då kan alla vara med. Men det är fel. Det är viktigt att se den parlamentariska och politiska konsekvensen detta. Det är detta jag vill understryka. Om man inte hade haft energiöverenskommelsen och inte den numera breda parlamentariska förankringen för den, så hade den fortsatta misstroendekampanjen mot energipolitiken fortsatt. Det tror jag inte vare sig Gudrun Schyman eller jag själv eller några andra som vill ha en ansvarsfull energipolitik hade varit intresserade av. Därför spelar energiöverenskommelsen en viktig roll, liksom anslutningen av två nya partier till den samma.
Herr talman! Jag har ju skrivit om energiöverenskommelsen i min interpellation. Seriöst eller inte så tycker jag att jag har redogjort för en verklighet. Den har uppfattats bland energiproducenterna i landet som att nu är det fritt fram, det blir ingen avveckling av kärnkraften. Jag vore väldigt glad om Olof Johansson här i kammaren kunde säga att då har de missförstått saken totalt, tvärtom kommer vi att så fort som möjligt se till att avvecklingen av kärnkraften börjar. Det vore ett bra klarläggande, så att de i så fall får klart för sig att de har uppfattat saken fel. Jag tog inte upp EES-avtalet i min interpellation, Olof Johansson. Vad jag har förstått av det -- i den mån jag har granskat det hittills -- så berör det inte dessa frågor. Jag tog upp ett EG-medlemskap. Det går väl inte att sitta här, som minister i en regering som säger att en av de fyra viktigaste frågorna är att så fort som möjligt se till att Sverige blir medlem i EG, och samtidigt säga att vi har en förhandling framför oss, arbetet pågår, vi får anledning att återkomma. Man kan väl läsa innantill, Olof Johansson. Euratom är en av de organisationer man blir medlem i om man vill vara med i EG. Euratom har sina stadgar och sina paragrafer där det står mycket uttryckligt det som jag redogjorde för från talarstolen. Då kan man inte säga att vi får se hur det blir. Det är ju bara att läsa innantill att detta är vad Euratom stadgar. Antingen skall vi då ha ett undantag för detta som rör energin, och det är väl inte troligt. EG skall väl ha en gemensam energimarknad. Det skall köpas och säljas, produceras och distribueras fritt när det gäller energi inom EG. Då kan inte Sverige säga att dessa delar vill vi stå utanför. Jag tycker det finns många frågetecken inför ett eventuellt medlemskap i EG. Då tycker jag att man bör passa på nu, innan vi blir medlemmar, att ta upp dessa frågor och diskutera dem öppet och granska det som finns att granska och läsa innantill i de texter och förslag som faktiskt finns. Jag har i denna kammare varit med om att diskutera kärnkraftsavveckling med den förra regeringen. Birgitta Dahl sade på den tiden -- det är något år sedan -- att vi skall med all kraft verka för en avveckling av kärnkraften, nationellt och internationellt. Det tycker jag är en mycket angelägen uppgift. Jag hoppas att Olof Johansson också tycker det. Eftersom jag utgår ifrån att han tycker det, eftersom det har varit centerns linje, så undrar jag: På vilket sätt har vi möjligheter som medlemmar i Euratom att verka för en internationell avveckling av kärnkraften? Jag kan inte riktigt se hur det stämmer överens med

Herr talman! Jag förstår att det inte kan vara lätt att heta Olof Johansson och tillhöra centerpartiet i den här regeringen vad gäller energipolitiken. Visst ligger den fast, men det är riktigt att det har talats om ''senast år 2010'' och ''när samhällsekonomin så tillåter''. Det finns många s.k. snorhala formuleringar i energiöverenskommelsen, och det skall tolkas en gång om året, bl.a. här. Jag ställer mig mycket frågande inför hur det skall gå till. Kärnkraftenergiproducenterna i landet har uppfattat signalerna så att de har lagt scenarierna om en avveckling år 2010 åt sidan. Det var de uppgifter jag fick när jag under valrörelsen besökte ett antal kärnkraftproducenter. Olof Johansson säger att man skall gå med i internationella organisationer för att kunna förändra dem. Vi är med i IAEA, trots att vi vet att den organisationen har det dubbla syftet att både se till säkerheten och sprida den s.k. fredliga användningen av kärnenergi. Både vänsterpartiet och centerpartiet har motionerat om att syftet bör ändras så att IAEA blir en internationell organisation för avveckling av kärnkraft. Jag tror att vi har skrivit under samma motioner i den här frågan, och det är riktigt att vi inte har fått politisk majoritet för den. Arbetet fortsätter träget, och jag hoppas fortfarande på ett samarbete med centerpartiet vid nästa allmänna motionstid vad gäller motioner med just denna innebörd. Om Olof Johansson tror att vi kan gå med i Euratom och förändra syftet är det väl naivt. Det är ändå en organisation som bygger på en mycket klar majoritets politiskt uttalade vilja att främja och sprida kärnkraften m.m. Det gäller att få fram klyvbart material. Det finns en klar koppling mellan kärnkraft och kärnvapen, osv. Det där känner vi till, eller hur? Det syftet har jag mycket svårt att tro att Sverige, genom ett medlemskap i den här organisationen via EG, skulle kunna förändra till att Euratom blir en internationell organisation för avveckling av den civila kärnkraften. Det är bra att man har en missionerande inställning till omvärlden, men det här är ändå att ta i. Jag undrar fortfarande, Olof Johansson: Kommer det att bli möjligt för Sverige att stifta en lag som säger att Sverige inte tar emot utländskt avfall?

Sammankallningssignalen består av en upprepad ton och påbörjas sex minuter före plenum. Signalen ges före vissa plena t.ex. partiledardebatter. Andra plena kan vara sådana som inleds med parentation eller vissa val. Den vanligaste orsaken till att sammankallningssignalen ges är att votering skall äga rum i ärende som debatterats färdigt vid ett tidigare plenum. Det bör observeras att voteringen påbörjas vid plenums inledning även om alla ledamöter inte infunnit sig. Försignal, som består av upprepade tonstötar med två toner, ges då siste talare i ärendet får ordet. Så snart votering har begärts ges sammankallningssignal, dvs. samma signal som vid inledningen av vissa plena. Voteringen tar sin början sex minuter efter det att signalen har getts och då även om alla ledamöter inte har infunnit sig.

Herr talman! Birger Andersson har frågat mig när regeringen avser att framlägga en sameproposition, i vilken samtliga betänkanden från samerättsutredningen blir föremål för bedömning. Jag delar den uppfattning som redovisades av jordbruksutskottet hösten 1990 att en samlad proposition om samiska frågor bör utarbetas. Inom regeringskansliet drivs arbetet med sikte på att en sådan proposition skall kunna presenteras för riksdagen under år 1992. Det är, herr talman, enligt min mening väsentligt att genom en öppen dialog med den samiska befolkningen finna lösningar som ger utrymme för samerna att bevara sina traditioner och sin kultur.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Samerättsutredningen fick ju sina direktiv hösten Huvudbetänkandet, Samerätt och sameting, var klart i juni 1989. Samerättsutredningen avslutade sitt arbete med att lämna sitt sista betänkande 1990. Det handlade om det samiska språket. Som framgår av min fråga avslogs regeringens proposition om ändring i rennäringslagen i november i fjol. Riksdagen begärde ett nytt förslag, ett sammanhållet förslag om samefrågorna. Det gläder mig att se att utbildningsministern arbetar i den riktningen, men eftersom riksdagens begäran om ett nytt förslag gjordes för cirka ett år sedan vill jag gärna ställa den här frågan: Hur långt hade förberedelsearbetet med en sammanhållen proposition om samefrågorna fortskridit i regeringskansliet när utbildningsministern övertog frågan?
Herr talman! Jag tror att Birger Andersson och jag har lätt att bli ense om att samefrågorna i sin helhet sköttes mindre väl av den regering som den nuvarande regeringen har efterträtt.

Herr talman! Jag ser att utbildningsministern är något försiktig här, eftersom utbildningsministern svarar att det blir klart under år 1992. Jag har förståelse för detta när jag får beskedet från utbildningsministern att det inte fanns någonting förberett i sammanhanget. Detta är ju komplicerade frågor. Det gläder mig att utbildningsministern nu tar tag i dessa frågor och att det kommer en proposition under år 1992. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Får jag, som en liten extra personlig upplysning, säga till Birger Andersson att min personliga ambition är att med 1992, avses första halvan.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att ta för att motverka en fortsatt allvarlig försörjningkris på energiområdet i våra baltiska grannländer. De baltiska länderna är ekonomiskt nära sammankopplade med Sovjetunionen. Deras näringsstruktur har till stor del bestämts inom en planekonomisk ram utan hänsyn till vare sig realistiska priser eller deras egna behov. Deras starka beroende framgår nu tydligt av det svåra läget på energiområdet. En övergång till världsmarknadspriser för sovjetiska energileveranser skulle innebära en mycket drastisk omställning och en svår påfrestning för de baltiska ekonomierna. En varaktig anpassning till internationella energipriser och ett minskat beroende av sovjetiska leveranser tar tid att åstadkomma. Internationellt stöd genom kapital och kunnande kan här spela en viktig roll. Regeringen ser nu över det svenska samarbetet med länderna i Central och Östeuropa. Tyngdpunkten kommer att läggas på stödet till Baltikum. Energiområdet är ett lämpligt samarbetsfält, även genom kopplingen till miljön. Regeringen är naturligtvis beredd att överväga svenska bidrag för att lindra en akut krissituation. Vi har bl.a. genom våra ambassader nära kontakt med de baltiska regeringarna och följer utveckligen noga. En internationell mobilisering är emellertid nödvändig för ett stöd av större omfattning. Sverige har tillsammans med övriga nordiska länder tagit initiativ till ett möte i G24-gruppen om de baltiska ländernas situation och behov av stöd. Mötet kommer att äga rum den 11 december. De baltiska länderna har då möjlighet att redovisa läget beträffande de sovjetiska energileveranserna, de egna åtgärderna för att spara energi och behovet av stöd utifrån.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag tror att vi har en samsyn både när det gäller orsakerna till de problem som man i dag upplever i Baltikum och när det gäller allvaret i de här problemen. Det handlar dels om en akut kris som de redan befinner sig i, dels om ett oroväckande framtidsperspektiv inför vintern. Jag noterar med tillfredsställelse det intresse och engagemang som finns i det här svaret, och det var ju inte heller oväntat. Jag vet att utrikesministern har drivit den här frågan med en viss intensitet på det G24-möte som nyligen genomfördes. Men det är viktigt att man kan komma till skott med snabba åtgärder framför allt när det gäller den akuta situationen. Den här frågan skrevs under intrycket av massmediameddelanden om att trafiken i princip stoppats i Estland därför att det inte finns bensin. Vi måste alltså kunna ingripa med mycket kort varsel. Jag uppfattar svaret så, att det inte har kommit någon förfrågan från t.ex. Estland till Sverige om hjälp. Det kunde vara intressant att höra om det pågår någon typ av dialog mellan Sverige och de baltiska staterna om snabba åtgärder för att klara den krissituation som de just nu befinner sig i.
Herr talman! Pär Granstedt har naturligtvis alldeles rätt att frågan har ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. När det gäller det långsiktiga perspektivet kan vi konstatera, vilket är glädjande, att en rad företag redan är på väg för att hjälpa till. Jag vet att ett finländskt konsortium är på väg in i Estland för att hjälpa till med energiutvecklingen där. OK arbetar med ett samarbetsavtal gentemot Sedan är jag övertygad om att det här mötet i Bryssel den 11 december kommer att bli mycket viktigt för att försöka skapa ett mer samlat och internationellt grepp på vad man kan göra på energiområdet och övriga infrastrukturområden. Detta kostar naturligtvis mycket pengar. Det måste vi vara medvetna om. Därför är det viktigt att få ett samlat internationellt grepp. När det gäller förhållandena på kortare sikt kan jag omnämna att jag i dag träffade en lettisk regeringsrepresentant. Han berättade för mig att han hoppades att mer bensin skulle bli tillgänglig i Riga nästa vecka. Detta illustrerar, menar jag, att det kortsiktiga läget är något svåröverskådligt även för balterna själva. De befinner sig i förhandlingar med olika republiker i det näst intill f.d. Sovjetunionen och är alltså i dag inte själva helt på det klara med hur svår vintern blir. Därför är det nödvändigt för oss att ha en hög beredskap, men vi måste avvakta det verkliga läget i de baltiska republikerna.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse den pådrivande roll som Sverige spelar.

Jag vill ändå starkt understryka behovet av att vi har en beredskap för att göra mycket snabba insatser om en förfrågan kommer och att vi då kan hantera den på ett snabbt och obyråkratiskt sätt. Då behöver det inte dröja veckor, utan det kan vara frågan om dagar innan insatser kan göras i en akut situation.
Herr talman! Jag kan nämna för kammaren att regeringen har tillsatt en särskild samordnare för samarbetet med Central och Östeuropa, nämligen Det kan vara bra att ta det här tillfället i akt att omnämna det för kammaren. Massmedia har ju berättat om detta. Det är ett steg för att vi nu skall aktivera oss när det gäller stödet och hjälpen till Central och Östeuropa. Vi känner ett särskilt ansvar för de baltiska länderna.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig, med anledning av det pågående kriget i Jugoslavien, vilka initiativ regeringen tar för att förbereda svenska och internationella insatser i ett kommande återuppbyggnadsarbete. De internationella fredsansträngningarna har dess värre ännu inte kunnat åstadkomma ett slut på de tragiska krigshändelserna i Jugoslavien. Ännu fler människor drivs på flykten eller lider brist på de mest grundläggande förnödenheterna. I slutet av oktober hade internationella Röda korset registrerat över 400 000 internflyktingar och antalet stiger för varje dag som kriget fortsätter. De stora hjälpbehoven kommer sannolikt att stiga så länge konflikten pågår. Till bilden hör också den omfattande materiella förstörelsen. Inte endast bostäder raseras utan även ovärderliga kulturminnesmärken har ödelagts. Den svenska regeringen följer utvecklingen i Jugoslavien ytterst noga. Vi stöder det av EG ledda fredsarbetet och internationella appeller om katastrofbistånd. Vår hållning är att hjälpen verkligen skall komma de nödlidande till del och vara opartisk. Bästa garantin för att så sker får man om biståndet kanalisers via etablerade och internationellt välkända organisationer som internationella Röda korset. Regeringen har lämnat bidrag på sammanlagt 7 milj.kr. till svenska Röda korset som svar på en ansökan från internationella Röda korset. Insatserna är inriktade på att ge stöd till sådana personer som tillfångatagits och internerats på grund av konflikten, krigsfångar, saknade personer och internflyktingar. Internationella Röda korset arbetar under mycket svåra omständigheter och är värt all uppmuntran och stöd. Svenskt bistånd till de drabbade i Jugoslavien har också givits via Caritas, som erhållit 3 milj.kr. Regeringen är självfallet beredd att lämna ytterligare katastrofbistånd när nya appeller görs från t.ex. Internationella Röda korset eller FN. Herr talman! Här skulle jag gärna vilja tillägga, efter de diskussioner vi haft i regeringen i dag, att regeringen avser att också själv ta initiativ och kontakta organisationer som har möjlighet att nå fram till de hjälpbehövande. När det sedan gäller det återuppbyggnadsarbete som Pär Granstedt också har frågat om, blir det naturligtvis aktuellt den dag när republikerna i Jugoslavien har återgått till något mera fredliga förhållanden, dvs. när kriget är slut. Stora insatser kommer att behövas. Sverige håller generellt en hög beredskap för insatser av återuppbyggnadskaraktär i länder som drabbats av krig och konflikter. När frågan om stöd för återuppbyggnaden av de krigsdrabbade områdena blir aktuell kommer Sverige självfallet att medverka i det viktiga arbetet och ge stöd till de människor som drabbats av kriget.
Herr talman! Jag ber att få tacka också för detta svar från utrikesministern. Detta illustrerar ju litet grand vad vi konstaterade för en stund sedan, nämligen att hjälpbehovet är stort i Europa i dag och att det är en viss dragkamp om resurserna. Den här frågan sönderfaller ju egentligen också i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Det kortsiktiga är frågan om katastrofhjälp och att hjälpa flyktingar. Där noterar jag med tillfredsställelse de insatser som man har gjort. Det var mycket bra detta som utrikesministern lade till, nämligen att regeringen också tar egna initiativ för att hitta organisationer som kan gå in. Det är viktigt att regeringen tar på sig en pådrivande roll här för att få igenom så stora insatser som möjligt. Jag tror att det är rätt väg att utnyttja enskilda organisationer för att verkligen nå fram, utan att behöva bygga upp en egen administration för detta. När det gäller det långsiktiga perspektivet kan man givetvis inte överblicka i dag vilket hjälpbehov som kommer att föreligga. Det kommer att bli mycket stort och vi kan förutse en hel del om arten av de insatser som behövs. Anledningen till att jag redan nu väckte den här frågan är att det är viktigt att vi i god tid ser till att vi har resurser för detta inom ramen för vår katastrofbudget och att vi även tittar på vilken kompetens vi har i Sverige som kan utnyttjas. Detta handlar mycket om rent fysisk återuppbyggnad av byggnader, broar osv. Där kan man tänka sig att det finns en del kompetens i Sverige som vi kan ställa till förfogande. Det kommer att behövas konservatorsinsatser eftersom det är gamla fina städer som har drabbats. Där gäller det att också göra en restauration. Även här vill jag uttrycka förhoppningen att regeringen kan påbörja ett planeringsarbete när det gäller de här insatserna redan innan freden har kommit och redan innan vi vet exakt när insatserna kan påbörjas.
Herr talman! Pär Granstedt må förlåta mig, men efter den händelseutveckling som vi har så nära inpå oss och de svåra lidanden som civilbefolkningen har utsatts för i dag, önskar jag att det regeringen nu i första hand gör är att ta de här kontakterna. Vi hade den här diskussionen i dag, och det fanns en allmän samstämmighet om att vi själva skall försöka ta initiativ och även vända oss till olika organisationer. Jag tror att det är riktigt. När det gäller det något längre perspektivet skall jag kanske också tillägga att Sverige kan få en förfrågan om att medverka i fredsbevarande styrkor. Vår erfarenhet av detta är att Sverige verkligen kan göra nytta, men att det samtidigt är kostsamt. Detta kommer också att vara en bit i denna kamp om resurser som Pär Granstedt själv nämnde.
Herr talman! Jag har naturligtvis ingen annan uppfattning än utrikesministern när det gäller att det är de omedelbara katastrofinsatserna som måste ha högsta prioritet just nu. Det håller jag helt och hållet med om. Jag delar också uppfattningen att vi måste vara beredda att ställa upp med fredsbevarande styrkor om det behövs. I det sammanhanget kan det ju också vara aktuellt med fältsjukhus och många insatser av den typen. Men just därför att det är så många olika åtgärder som kan behövas, tror jag att det är bra med en viss framförhållning i planeringen också när det gäller det långsiktiga uppbyggnadsarbetet. Just nu när vi måste hushålla med våra resurser är planering naturligtvis ännu viktigare.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om regeringen har uppmärksammat och protesterat mot Turkiets militära aktioner i norra Irak. Sedan början av augusti har Turkiet vid upprepade tillfällen företagit militära aktioner på irakiskt territorium. Det angivna syftet är att bekämpa PKKs baser i området. Uppgifterna kring dessa aktioner är mycket knapphändiga. Regeringen ser med oro på vad som sker. Det råder bred enighet i Sverige om att de mänskliga rättigheterna och folkrätten måste respekteras. Självklart är att såväl stater som politiska organisationer måste följa demokratiska spelregler och ta avstånd från varje form av hot eller bruk av våld. Från svensk sida reagerade vi redan vid de första rapporterna i början av augusti om turkiska militära operationer i norra Irak. Jag vill här upprepa uppfattningen att Turkiet bör beakta de regler som den internationella rätten uppställer och då särskilt FN-stadgans förbud mot hot om eller bruk av våld mot någon annan stats territorium. Det våld som PKK utövar är också oacceptabelt. Det får dock i sin tur inte tas till intäkt för folkrättsstridiga militära aktioner. Regeringen ser med särskilt allvar på uppgifterna om att civila skall ha kommit till skada och följer noga utvecklingen.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Som utrikesministern säger har Turkiet vid flera tillfällen gått in och bombat innanför Iraks gränser i Kurdistan. Den 26 oktober bombades Barzanis hemby. Den ligger ca 4 mil innanför gränsen. Den 27 oktober blev det en fullträff på UNHCRs biståndsförråd i området. Vakten vid förrådet dog och 14 skadades. Undersökningskommissionen i området har avgivit en FN-rapport som också jag har tagit del av. I FN-rapporten påpekas också att det inte finns turkisk gerilla i området och inte heller har funnits PKK-gerilla i området. Turkiet har vid flera tillfällen sagt att man har gått in med väpnad trupp. Detta tillbakavisas av Barzani, en av de irakiska kurdernas ledare. Han säger också att kurderna skulle bemöta ett sådant angrepp. Däremot kan de inte försvara sig mot flygplan och helikoptrar. Vid händelsen den 27 oktober kom först det allierade flyget in, enligt vittnesuppgifter av en svensk journalist och fotograf som har varit i området. Strax därefter kom från samma håll turkiskt flyg och bombade. Har Sverige protesterat mot att turkarna har bombat UNHCRs biståndslager och också bombat kurdiska bosättningar? I så fall när och på vilket sätt?
Herr talman! Som jag tidigare har sagt reagerade Sverige redan när de första rapporterna kom in i början av augusti om turkiska militäroperationer i norra Irak. Berith Eriksson ger mig nu tillfälle att här i kammaren ta avstånd från de fortsatta händelser som Berith Eriksson har rapporterat om. Regeringen ser med stort allvar på uppgifterna om de turkiska militäraktionerna i norra Irak. På samma sätt som regeringen tar avstånd från hot om eller bruk av våld, fördömer regeringen terrorhandlingar eller hot därom.
Herr talman! Vi har i svenska massmedia kunnat läsa om de kraftfulla protester som Tyskland har framfört. Tyskland har av den anledningen för tillfället inte så goda kontakter med Turkiet. Frågan har också varit uppe till diskussion i EG parlamentet. Där har man nu beslutat om att ta initiativ till en konferens om kurder. Jag tycker inte riktigt att detta räcker. Vi i Sverige skall officiellt och direkt till den turkiska regeringen framföra våra protester.
Herr talman! Jag skall ta med mig denna information, Berith Eriksson, och studera vad Europaparlamentet gör i frågan. Vi får inte alldeles blunda för det faktum att Turkiets relationer till kurderna är något sammansatta. När Irak gick till förskräckande attack mot kurderna, tog Turkiet emot hundratusentals flyktingar. Turkiet har även låtit humanitära transporter gå över Turkiets territorium och fortsätter att låta dessa transporter gå vidare för att stödja ''Safe Havens''. Berith Eriksson kan den här frågan och är säkert medveten om att här förekommer en dialog mellan Bilden är inte enbart ensidig. Kurderna har fått hjälp och stöd av Turkiet.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat vilka åtgärder regeringen avser vidtaga för att ge en effektiv information till blivande och nyblivna föräldrar m.fl. om tobakens allvarliga skadeverkningar. Projektet kommer att avslutas under år 1992. När det planerade folkhälsoinstitutet inrättats kommer arbetet med tobaksfrågor att överföras dit. Inom ramen för organisationskommittén för detta institut har ett särskilt programutskott tillsatts för att utarbeta riktlinjer för den del av folkhälsoarbetet som avser tobaksfrågor.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

Min förhoppning är att möjligheterna till ett sådant stöd kommer att bli ändå bättre när Folkhälsoinstitutet nu inrättas. Jag kan också nämna något som möjligen Elisabeth Fleetwood men kanske inte kammaren i övrigt känner till, nämligen att Cancerfonden i en skrivelse till socialstyrelsen bl.a. har berättat om att alla barnmorskor vid mödravårdscentralerna nu tar upp riskerna med rökning vid ett eller flera tillfällen i samband med gravida kvinnors besök på mödravårdscentralen. Flera av barnmorskorna känner emellertid ett behov av att få reda på hur man lägger upp samtalen för att dessa inte, som det sägs i skrivelsen, skall uppfattas som ''torra moralkakor''. Jag är alltså inte helt förvånad över att det tar ett tag att få fram ett informationsmaterial som går att använda i samband med den här typen av upplysning.

Herr talman! Christina Linderholm har frågat vilka åtgärder socialministern avser vidtaga för att ge samma förutsättningar för privata barnmorskor som för offentliganställda. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som framhölls i regeringsförklaringen har regeringen för avsikt att ge välfärden en ny inriktning. Bl.a. kommer vi att arbeta för att öka valfriheten. Konkreta åtgärder för en förbättring i detta avseende måste i stor utsträckning ske lokalt. Jag är övertygad om att sjukvårdshuvudmännen kommer att arbeta för att så sker. Det är självfallet angeläget att villkoren för den enskilde är likvärdiga oberoende av vilken vårdinrättning som anlitas. Preventivmedel får förskrivas av barnmorskor enligt de bestämmelser som socialstyrelsen meddelar. De begränsningar i denna rätt som gjorts har sin grund i bedömningar om medicinsk säkerhet. Socialstyrelsen har i sitt förslag till abortförebyggande program framhållit att formerna för denna förskrivningsrätt bör ses över. Planering härför pågår enligt vad jag har erfarit.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om jag inte tycker att det gick tillräckligt långt för att tillgodose de frågeställningar jag har tagit upp. Jag får väl också passa på att gratulera statsrådet till upphöjelsen från Sveriges näst största församling till den största. Den förflyttningen gör ju också att statsrådet är väl förtrogen med dessa olikheter, eftersom de finns i mycket stor utsträckning inom Stockholms läns landstings område. Frågan är dessutom betydligt större än vad jag trodde i början, när jag såg det enbart som en skillnad mellan helt privata barnmorskor och de barnmorskor som finns inom den offentliga vården. Det problemet är stort nog, eftersom kvinnor inte kan välja fritt, men det finns också en mycket stor skillnad mellan de offentliganställda, entreprenörer inom området och privata barnmorskemottagningar. För att man skall åstadkomma en valfrihet dels för de blivande mödrarna, dels för dem som vill starta eget, antingen i entreprenadform eller i form av helt privat verksamhet, måste man ha likartade regler. Jag menar då att det inte räcker att säga att detta är något som kan ske lokalt. I dag har förvisso en hel del åtgärder vidtagits lokalt av de olika landstingen för att -- skulle jag vilja säga -- försvåra möjligheterna till alternativ vård. Det finns emellertid en del möjligheter för staten att förändra detta så att det verkligen blir fråga om valfrihet. Jag vill till slut fråga statsrådet: Avser statsrådet ta initiativ till exempelvis förändringar av upphandlingsreglementet, vilket man i dag baserar sig på när man sluter entreprenadavtal, eller till att villkora de resurser som staten ger för vård och omsorg i olika former?
Herr talman! Som jag nämnde i mitt frågesvar är det en viktig uppgift för regeringen att se till att det blir mer av valfrihet inom välfärden i Sverige. Det innebär att vi bl.a. har uttalat oss för att vi stegvis kommer att införa etableringsfrihet för läkare. Vi kommer förstås också att se över villkoren för andra yrkeskategorier. Frågan om etableringsfrihet för just barnmorskor har ännu inte diskuterats. Detta har delvis att göra med att en del av deras arbetsuppgifter, exempelvis förskrivningen av preventivmedel, än så länge skall ske under läkarövervakning. Det är skälet till den skillnad som finns för närvarande i förskrivningsrätten mellan offentliganställda och privat engagerade barnmorskor. Det är det regelsystem som nu ses över. Jag har inte uppfattat det så att några förändringar i själva upphandlingsreglementet skulle kunna stimulera den utveckling som Christina Linderholm nämner. Är det så, är jag mycket tacksam för att få lära mig mer om detta. Den utveckling jag tycker man enklast kan peka på är den som har ägt rum i alla de landsting där partivänner till mig och Christina Linderholm har ett visst inflytande, där man helt enkelt kan göra upp med de barnmorskor som uppfyller de villkor man tycker kan vara lämpliga för att de skall klara verksamheten och ersätta dem på ungefär samma sätt som gäller för barnmorskor i övrigt. Det föds ju förmodligen inte fler barn för att vi får fler barnmorskor, så detta innebär inte någon kostnadskonskevens för landstingen i det stora hela. Denna möjlighet finns redan nu. Om det sedan krävs regeländringar på statlig nivå, är vi beredda att överväga sådana också.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för de initiativ som regeringen förutskickar att man tänker ta. Men jag tror inte att det kommer att bli en fullständig valfrihet vare sig för dem som så att säga vill öppna eget eller för dem som vill använda sig av den verksamheten. Jag tänker inte nu gå in på upphandlingsreglementet, eftersom min fråga inte omfattar detta. Men det är omtalat att både jurister i landstingen och landstingens revisorer kräver att man vid upphandlingsavtal skall följa det upphandlingsreglemente som gäller för övrig upphandling inom offentlig verksamhet. Jag menar därför att man faktiskt måste vidta åtgärder även på det området. För att få en valfrihet och en kvalitetsutveckling behövs det som sagt en positiv konkurrens, och då måste man ta initiativ för att åstadkomma det. Jag tror att regeringen måste ta de initiativen i stället för att vänta på att landstingen gör det.
Herr talman! I den utsträckning det är som Christina Linderholm förutskickar, dvs. att upphandlingsreglementet kan tolkas på så sätt att valfriheten försvåras, skall vi omedelbart undersöka detta. En huvuduppgift för oss är förstås att ta bort de hinder som finns på statlig nivå för en valfrihet för medborgarna.

Herr talman! Britt Bohlin har frågat arbetsmarknadsministern vad han avser göra med anledning av eventuella framtida omstruktureringar av SJs verkstad i Åmål. Då frågan på det här stadiet i första hand berör mitt departement har frågan överlämnats till mig. bestämdes att SJ skulle få förutsättningar att spela en viktig roll som ett konkurrenskraftigt transportmedel. En av förutsättningarna för detta var att SJ skulle bedriva tågtrafik på affärsmässiga villkor. Dessutom ålades SJ att med interna åtgärder förbättra sitt resultat med 1 miljard efter finansnetto vid utgången av 1992, jämfört med 1987 års resultat. Statens krav på lönsamhetsförbättring måste då av naturliga skäl följas av nädvändiga kostnads och strukturrationaliseringar inom SJs organisation. För närvarande pågår på verkstadssidan en översyn av verksamhetsstrukturen och organisationsformen för att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar och en ökad konkurrenskraft. Jag har full förståelse för frågeställarens oro över arbetslöshetsutvecklingen i regionen. Samtidigt är det viktigt för SJs långsiktiga överlevnad att verket ges tillfälle att göra nödvändiga rationaliseringar och produktivitetsökningar för att bringa ned de fasta kostnaderna, som ju även direkt påverkar resenärernas biljettpriser. Enligt verksförordningen skall dock de krav som ställs av hänsyn till regionalpolitiken beaktas. Departementet har därför vid kontakt med SJs ledning framfört önskemål om att SJ tar hänsyn till arbetsmarknadsläget i Åmål i den händelse man planerar förändringar av verksamheten på orten, förutsatt att detta inte hämmar en nödvändig strukturrationalisering.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Det var inte det statsråd som jag hade trott som svarade, men frågan ligger naturligtvis inom kommunikationsdepartementets område -- t.o.m. just i dag, när TGOJ på sitt styrelsemöte förutsätts fatta beslut. Om beslutet blir så dåligt som vi har anledning att befara är det naturligtvis i högsta grad arbetsmarknadsministerns bekymmer. Är det då så att vi över huvud taget inte kan medverka till nödvändiga rationaliseringar och strukturförändringar? Nej, så är det naturligtvis inte. TGOJ måste leva med kravet på bästa och effektivaste organisation, men det är precis vad man gör om man bibehåller och vidareutvecklar verksamheten just i Åmål. Vid denna verkstad i Åmål finns mycket hög kompetens hos personalen, hög produktivitet och låg personalomsättning -- alla goda kännetecken på en bra verkstad. Under de senaste fem åren har det gjorts investeringar på i runda tal 50 milj.kr., och därmed har en modern underhållsverkstad skapats, som är anpassad inte bara till SJs behov utan även till de förutsättningar som gäller på marknaden i övrigt. Den externa verksamheten har därmed fått stora utvecklingsmöjligheter. Till detta kommer banverkets beslut om utbyggnaden av nordlänken. Jag menar nog att SJs beslut måste ses i ett sammanhang och i ett helhetsperspektiv. Allt talar därför till förmån för just verkstaden i Åmål. Det finns inte i dag några rationella, ekonomiska eller regionalpolitiska skäl för att man skall stympa verksamheten vid verkstaden i Åmål så som nu föreslås. Det är helt oacceptabelt. Det är bra att departementet har framfört önskemål om detta, men jag skulle hellre vilja att departementet krävde av TGOJs styrelse att man inte vidtog dessa förändringar.
Herr talman! Jag delar Britt Bohlins oro i denna fråga, och därför har jag också diskuterat den med SJs generaldirektör. Bakgrunden är att SJ har underhållsverkstäder på en hel del olika platser i landet, i Malmö, Örebro, Tillberga, Åmål och Eskilstuna. Man har helt enkelt en ganska stor övertalighet av personal på de här verkstäderna, med hänsyn till att t.ex. behovet av stora s.k. revisioner, när hela lok plockas ned, minskar undan för undan eftersom de ersätts med en annan typ av underhåll, som oftast kan utföras på SJs trafikverkstäder för lättare underhåll. Ungefär 500 personer måste bort i denna organisation. Jag har alltså talat med SJ, och jag tror att man kommer att göra allt som över huvud taget är möjligt inom de ramar som man har för att behålla så många som möjligt i Åmål. Vi vet nämligen att Åmål har ungefär 4,3 % öppen arbetslöshet, jämfört med 2,9 % i hela riket, och att regionen ingår i stödområdet för regionalpolitiskt företagsstöd. Här finns en stor andel verkstadsarbetare -- ungefär 20 %, jämfört med riket som helhet. Vi kommer att fortsätta att bevaka den här frågan och föra diskussioner med SJs ledning om de strukturrationaliseringar som trots allt är nödvändiga.
Herr talman! Det var ett positivt svar som kommunikationsministern kom med. Det går inte att bortse från att den här verkstaden har en enormt stor betydelse för Åmål -- kanske mer än på andra håll i landet. Åmål har en mycket liten andel tjänsteföretag och inte så stor andel kunskapsintensiv verksamhet, högteknologi, osv. Åmålsverkstaden står i mycket hög grad för just den delen av verkstadsindustrin, som är så väsentlig för Åmåls kommun. Därför skulle jag bara än en gång vilja understryka att det inte är acceptabelt för Åmåls kommun att bära stora neddragningar vid SJ-verkstaden.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser att verka för att hastigheten på motorvägar generellt sätts till 110 km tim på våra bästa vägar. Det skulle kunna medverka till att vi får en bättre respekt för gällande bestämmelser. Flera av våra motorvägar har fått sänkta hastighetsgränser av miljöskäl. En bättre efterlevnad av hastighetsgränserna skulle kunna leda till att genomsnittshastigheten behålls på ungefär nuvarande nivå trots höjningar på vissa avsnitt. Hastigheten på motorvägarna är dock närmast en fråga för trafiksäkerhetsverket. Med hänsyn till alla relevanta faktorer undersöker verket för närvarande om det är möjligt att återgå till 110 km
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och önskar honom välkommen i ämbetet. Min fråga ställdes förra onsdagen, innan trafiksäkerhetsverkets GD och NTFs ordförande hade uttalat sig positivt för en höjd fartgräns. Frågan ställdes också före torsdagens frågestund, då statsrådet på en fråga av Jan Sandberg inte föreföll vara negativ. Jag citerar ur det svaret: ''Jag kan bara säga att vi på departementet också avser att överväga saken och vill verkligen få fram ett hållbart underlag för att kunna bestämma om man skall behålla de nuvarande gränserna.'' En helt ny fråga uppstår nu, och det är om regeringens roll vid en eventuell förändring av hastighetsgränsen. Enligt nuvarande regler har trafiksäkerhetsverket bemyndigande från regeringen att besluta i den frågan. Enligt vad jag har förstått av svaret, anser sig statsrådet inte behöva ändra på bemyndigandet eller åberopa något som kan motivera ett undantag i bemyndigandet. En följdfråga är om statsrådet, med kännedom om de faktorer som nu föreligger, är positiv till en höjning av fartgränsen och inte bara ''har förståelse för önskemålet'' som sådant, som det stod i svaret på min fråga.
Herr talman! Jag har i flera olika sammanhang sagt att jag är positiv till en höjning, men jag vill först se de bärande argumenten däremot och värdera dem. För närvarande är detta, som Knut Wachtmeister påpekade, ett ärende för trafiksäkerhetsverkets styrelse, och jag kommer att avvakta dess beslut. Trots allt kan någon komma att överklaga detta beslut. I så fall blir det ett ärende för regeringen, och då får jag anledning att ta ställning till frågan. För närvarande är det alltså trafiksäkerhetsverkets styrelse som har frågan i sin hand.
Herr talman! Jag har full förståelse för att statsrådet inte vill beskyllas för ministerstyre, men det hade suttit bra om han hade gjort ett auktoritativt uttalande. Nu har trafikutskottet enhälligt föreslagit en höjning av hastighetsgränsen, och trafiksäkerhetsverket och NTF är också för en sådan. Mycket talar för att trafiksäkerhetsverkets styrelse vid nästa sammanträde fattar ett sådant beslut. Det hade naturligtvis varit ytterligare en skjuts för den styrelsen om statsrådet nu direkt hade sagt sig vara positiv. Jag får nöja mig med vad jag hittills har fått kommunikationsministern att säga, och jag tackar för svaret en gång till.
Herr talman! Det är inte riktigt säkert att Knut Wachtmeister behöver nöja sig med det. På den direkta frågan kan jag svara att jag personligen är positiv till en återgång, men jag har full respekt för att ärendet, om det hamnar på regeringens bord, skall samberedas bl.a. med miljödepartementet.
Herr talman! Då är jag också positiv till det svar jag fick. Tack!

Herr talman! Isa Halvarsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att utmärkningen av småbåtsleder på Vänern kan bibehållas. Staten har självklart det yttersta ansvaret för säkerheten till sjöss lika väl som för säkerheten på våra vägar, i luften och på järnvägarna. Fritidsbåtstrafiken på Vänern, och för övrigt även på övriga svenska vattendrag, skall naturligtvis kunna bedrivas i säkra farleder även framdeles. Jag är medveten om den betydelse som fritidsfisket, fritidsbåtstrafiken och turismen i övrigt spelar i Frågan om farledsutmärkningen i Vänern uppkom efter att den förra regeringen av besparingsskäl skurit ned anslagen till många statliga verksamheter, bl.a. till Vänerns seglationsstyrelse. Vänerns seglationsstyrelse har inkommit med en skrivelse till kommunikationsdepartementet och begärt överskridande av anslaget med 750 000 kr. Man anser sig annars inte ha möjlighet att tillse och underhålla farleder för både handelssjöfarten och fritidsbåtstrafiken. Frågan bereds för närvarande, och jag kan därför inte nu närmare redogöra för vilken lösning som bör väljas i detta ärende, men jag vill försäkra frågeställaren om att säkerheten för fritidsbåtarna på Vänern skall bibehållas.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret, som jag tolkar positivt. Jag vill ändå peka på några saker. Utan utprickning av småbåtslederna blir det en drastisk försämring av småbåtslivet på Vänern. Säkerheten försämras i de attraktiva delarna av Vänern, dvs. i skärgården, med grunda vatten, där det redan nu ibland är svårnavigerat även med utprickning. Risken är att båtbesättningarna skräms av svårigheterna att navigera och väljer andra vatten eller andra semesteralternativ, vilket skulle vara mycket dystert för båtlivet på Vänern. Om utprickningen försvinner påverkas också turismens ekonomi. En turistchef i Arvika, Lars Emthammar, har med hjälp av uppgifter som han har hämtat från Sveriges turistråds Båtliv, en folkrörelse och Sverigeturismen i siffror, räknat ut att Vänerturismen bidrar med 12,6 milj.kr., som går tillbaka till det offentliga genom skatter och avgifter. Dessa 12,6 miljoner skall då sättas i relation till vad man skulle kunna spara med 750 000 kr. Här finns alltså en stor skevhet. Denne turistchef har helt enkelt räknat hur många båtar som finns på Vänern och hur många dygn de är där. Rent schematiskt kan man säga att 63 % av turistomsättningen förr eller senare går tillbaka till det offentliga, till stat, landsting och kommuner. Därför skulle det vara en dålig affär för det offentliga att lägga ner utprickningen.
Herr talman! Det som Isa Halvarsson säger är naturligtvis helt riktigt; de här ekonomiska sambanden är väl kända. De finns i en mängd olika ärenden där besparingar har varit nödvändiga -- jag kan nämna inlandsbanan som ett exempel för att vi skall förstå vad det handlar om. Som jag sade i mitt svar, bereds frågan för närvarande. På kommunikationsdepartementet studerar vi olika möjligheter att se till att säkerheten för fritidsbåtarna på Vänern bibehålls. När beredningen är klar kommer det så småningom att framgå i budgetpropositionen hur vi har försökt lösa den här frågan. Det är dess värre det enda jag kan svara Isa Halvarsson för närvarande, med hänsyn till de regler som gäller för beredning av regeringsärenden.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för det. Jag ser med tillförsikt fram mot ytterligare besked.
Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig om jag är beredd att överväga ett borttagande av nuvarande koncession vad gäller färjetrafiken till och från Gotland. Enligt min mening skall konkurrens eftersträvas där förutsättningarna finns. I den översyn av färjetrafiken till och från Gotland som sjöfartsverket fått i uppdrag att genomföra kommer frågan om konkurrens i trafiken att belysas. En viktig fråga i det sammanhanget är ju om konkurrens kan skapas utan ökad belastning av det statliga transportstödet. Sjöfartsverkets översyn skall redovisas den 15 maj 1992. Innan dess vill jag inte ta definitiv ställning i frågan om konkurrens i Gotlandstrafiken.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Vi har diskuterat färjetrafiken till Gotland många gånger i denna kammare. Jag är från Öland och har sett hur mycket sämre det har blivit med ett nytt rederi och ett nytt avtal. Vi har från fyra partier här i riksdagen föreslagit att avtalet skall omförhandlas och koncessionen brytas -- det som för oss är det stora problemet. Det fanns tidigare färjeförbindelser från Öland och Västervik, men nu är det bara en hamn på fastlandet som har trafik till Gotland. Det är viktigt för Gotland att det finns ett statligt ansvar. Vi vill alltså att koncessionen skall släppas fri under sommarhalvåret. I det svar som statsrådet här har lämnat sägs att konkurrens skall eftersträvas. Så långt har vi inte kommit tidigare. Det är själva knutpunkten. Vi talar om ''färjesocialism'' hemma hos oss. Många väntar i dag på kommunikationsministerns svar, då det här betyder otroligt mycket för vår landsända. Turismen är jämte jordbruket den allra viktigaste näringen på Öland. När Öland senast hade färjeförbindelse med Gotland, dvs. 1987, åkte 37 000 människor helt spontant över till Gotland, och de skulle inte ha gjort den resan om de inte haft den här möjligheten. Av bekanta i turistnäringen som varit på en turistmässa i Berlin har jag fått reda på att tyskarna efterfrågar sådana här förbindelser och gärna vill att just denna öppnas igen. Jag vill inte pressa kommunikationsministern ytterligare, utan jag vill bara fråga om det verkligen är så att frågan om koncessionen tas upp i översynen -- jag hade uppfattat att det bara gällde priserna och avgifterna.
Herr talman! Sjöfartsverket har i uppdrag att genomföra denna översyn, och bakgrunden till det är en mängd motioner som har väckts i riksdagen med ett antal olika förslag om hur trafiken mellan Gotland och fastlandet skall kunna förbättras. Allt detta övervägs nu av sjöfartsverket. Jag ser verkligen den 15 maj an med stor tillförsikt, för att då få ta del av vad alla dessa goda förslag mynnar ut i. När man får väga in dem i ett både nationalekonomiskt och företagsekonomiskt perspektiv tror jag att regeringen framöver skall kunna komma med ett förslag. Jag har i dag tittat på denna statistik, inför frågestunden, och problemet är att resandefrekvensen går brant upp under juli månad. Det är så försvinnande få som reser under vinterhalvåret att det naturligtvis inte är särskilt meningsfullt att konkurrera om de resenärerna. Det gäller alltså sommarhalvåret, som Marianne Jönsson säger. Samtidigt är den stora resandefrekvensen under sommaren förutsättningen för att verksamheten skall gå ihop -- det här med gungorna och karusellen. Annars ökar ju behovet av statliga insatser för resten av årets trafik. Vi är alltså medvetna om synpunkterna från Marianne Jönssons region, och de kommer att vägas samman med synpunkterna i sjöfartsverkets översyn.
Herr talman! Det gäller självfallet sommartrafiken. Man har diskuterat detta med att plocka russinen ur kakan, men vi har aldrig kunnat acceptera det. De som har åkt till Gotland från Oskarshamn skulle inte ha åkt från något annat ställe, utan de har rest spontant. Jag har varit i kontakt med rederier som är beredda att anpassa både tider och tonnage efter dessa förhållanden. Nuvarande status är ju att det är en socialistisk prägel på det hela. Det är ett monopol, och vi tycker att det är fel att ett enda företag skall få härja på det här området som är så viktigt ur turistsynpunkt. Inte minst när gränserna österut nu har öppnats finns det olika kombinationer och olika möjligheter. Med den socialistiska förhandlingsekonomi -- som vi kallar den -- som har varit har det bara blivit sämre kvalitet till högre priser. Gotland har förlorat, Öland har förlorat, men allra mest har konsumenterna förlorat. Därför drar jag samma slutsats som kommunikationsministern: Det skall bli mycket spännande. Det är bara det att maj ligger långt fram i tiden. Jag tänker på sommaren 1992, men det är väl inte möjligt att få det snabbare.
Herr talman! Det är ett civilrättsligt bindande avtal som staten har ingått med den operatör som för närvarande bedriver Gotlandstrafiken. Det kan naturligtvis inte ändras på kort sikt. Däremot håller vi på och infriar löftena som utställdes av de partier som fick väljarnas förtroende i valet att se till att det blir billigare att ta sig mellan Gotland och fastlandet. På den punkten återkommer vi inom en inte alltför avlägsen framtid.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern ännu en gång -- jag tycker att den kommentaren i alla fall andas förändring. Förändringens vind har börjat blåsa; den kommer ju från öster. Jag tycker att det är alldeles orimligt att vi här i riksdagen genom politiska beslut skall utestänga människor som vill trafikera det här området och som inte ens gör anspråk på statligt stöd. Tack så mycket!

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om hur regeringen avser förmå trafikhuvudmän och företag att använda fordon som klassificeras enligt de s.k. LETT-normerna -- alltså normer för lågemitterande fordon, i enlighet med förslag i miljöpropositionen i våras. Jag vill först erinra Annika Åhnberg om att huvudmän och företag har självständigt ansvar för sina inköp av bussar till kollektivtrafiken. Därför är frågan egentligen riktad till fel person. Jag vill ändå säga att jag just i dag har sammanträffat med företrädare för Svenska lokaltrafikföreningen och diskuterat bl.a. dessa frågor. Vad jag har erfarit är att deras utvecklingsarbete nu inriktas mot att klara alltmer långtgående avgavskrav och rekommendationer. Man använder t.ex. nu alltmer den renare dieseloljan i klass 2. Jag vill för det andra erinra om att regeringen också föreslagit riksdagen att etanolskatten helt skall slopas från den 1 januari 1992. En ökad etanolanvändning, bl.a. i kollektivtrafikens bussar, bidrar till att nå resultat i avgasreningen i dessa fordon och därmed till att uppnå LETT-normen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag måste då säga att det är bland de magrare svar jag har fått på en fråga, och det har ju hunnit bli en hel del vid det här laget. Att kommunikationsministern dessutom anser att frågan är ställd till fel person tycker jag nästan är upprörande. Visserligen har trafikhuvudmännen naturligtvis ett självständigt ansvar för vilka fordon de köper in -- det har jag inte ifrågasatt, och det ifrågasatte säkert inte den gamla regeringen och säkert inte heller riksdagen i våras när man fattade sitt stora miljöpolitiska beslut. Men regeringen har ju ändå ett övergripande miljöpolitiskt ansvar. Jag tycker t.ex. att det verk, naturvårdsverket, som har utarbetat de här rekommendationerna, de s.k. rekommendationerna om lågemitterande tunga tätortsfordon -- kunde få i uppdrag att aktivt ta upp diskussioner med trafikhuvudmän om hur man kan gå vidare för att åstadkomma att de bussar som trafikerar tätorter skall vara av den här karaktären. Det är ju så -- jag hoppas att kommunikationsministern åtminstone håller med om det -- att trafiken, i synnerhet dieseltrafiken, är ett av de största miljöproblem vi har att hantera i vårt samhälle. Det behövs åtgärder på många olika plan. Det har också diskuterats att t.ex. upphandling från olika huvudmän i samhället av varor och tjänster måste ges en miljöprofil. Då blir det viktigt vilken typ av fordon man inhandlar. Jag måste säga att jag är besviken över kommunikationsministerns svar. Jag hade väntat mig ett mer aktivt förhållningssätt, särskilt mot bakgrund av att den nya regeringen i sin regeringsdeklaration angav miljöpolitiken som ett av fyra prioriterade områden.
Herr talman! Jag är lika förvånad över Annika Åhnbergs påståenden att det här svaret skulle kunna tolkas så att vi har övergivit regeringsdeklarationens formuleringar om miljöpolitikens betydelse. Jag kan försäkra Annika Åhnberg att en av de prioriterade uppgifterna för mig som ny kommunikationsminister är just att ''upprioritera'' miljöambitionerna på denna sektor, som faktiskt är den mest miljöbelastande av alla sektorer i vårt samhälle. Jag kan försäkra Annika Åhnberg att detta är ett arbete som för närvarande bedrivs med mycket stor intensitet. Vi håller på och organiserar oss, på departementet bl.a., för att klara av det. Men det är faktiskt så att det är trafikhuvudmännen som är ansvariga för detta. Hur mycket Annika Åhnberg än må ogilla den tanken är det faktiskt så. Men vi för resonemang, och jag upprepar att vi så sent som i dag har haft diskussioner med Svenska lokaltrafikföreningen om de här sakerna. Det är inte enbart fordonen som är problem. Skall man klara LETT-normen räcker det inte med dieselolja klass 2; då krävs det dieselolja klass 1. Den finns ännu inte ute på marknaden i sådan omfattning att den kan användas överallt. Det finns den typen av ''intrappningsproblem'' av de nya specifikationer som LETT-normen innebär. Vi håller som sagt på och arbetar med de här frågorna, och jag är övertygad om att vi med en gemensam insats från riksdagen och regeringen kommer att lyckas med att vända trenden och få renare kollektivtrafikfordon, framför allt i tätorterna.
Herr talman! Jag delar naturligtvis den förhoppningen. Men jag vill gärna påpeka att den tidigare regeringen hade ett aktivt förhållningssätt till exempelvis branschorganisationer i kemikaliebranschen och andra branscher. De partier som då utgjorde oppositionen tyckte att det ibland förekom för litet aktiviteter från den regeringens sida, men vi väntar oss att den nya regeringen skall vara minst lika aktiv när det gäller att föra diskussioner som gagnar miljön med olika aktörer -- det må vara branscher eller t.ex. trafikhuvudmännen, som ju också är en viktig kategori. Det är ändå viktigt att den politiska instans som har ett så övergripande ansvar som regeringen har aktivt för de diskussionerna. Nu när vi skall ha marknadsekonomi med moral, som kommunikationsministerns eget parti så klokt uttryckte det i valrörelsen, är det viktigt att inse att dieselolja kategori 1 kommer att finnas först när marknaden kräver det. När kunderna, dvs. trafikhuvudmännen, fordrar att kunna ha fordon som kräver detta bränsle, kommer också det bränslet att finnas på marknaden. Hur man än ser på det här är det alltså viktigt med aktivitet i alla olika led.
Herr talman! Jag noterar att Annika Åhnberg numera anlägger ett marknadsekonomiskt perspektiv på hur miljöproblemen skall lösas. Det är glädjande -- det är en nyorientering när det gäller hennes parti som vi noterar med stor tillfredsställelse. Jag tror inte att vi på något sätt har slappnat av när det gäller kontakterna med olika branschorganisationer. Det finns tvärtom anledning att tro att den uppläggning av trafikmiljöarbetet som är på gång inom departementet kommer att innebära ökade aktiviteter på de här områdena.
Herr talman! Kommunikationsministern har en något fördomsfull inställning till vänsterpartiet. Det är nu rätt länge sedan vi insåg att marknadsmekanismer är viktiga. Men det är lika viktigt att påpeka att den globala, ekologiska kris som vi faktiskt lever i kräver -- inte planhushållning men väl en planerad hushållning. Jag utgår från att kommunikationsministern delar uppfattningen att lika litet som man kan ha den förödande typ av planhushållning som man har haft i Östeuropa, lika litet kan man ha en oreglerad marknadsekonomi. Vad som behövs är en övergripande planerad användning av jordens naturresurser och inom den stort utrymme för marknadens mekanismer att verka. Jag ser fram emot att så småningom i praktiken få märka något resultat av att regeringen har varit aktiv när det gäller den tunga dieseltrafiken i tätorterna, som är ett stort miljöproblem.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att jag i stort delar den vision av hur miljöproblemen skall lösas som Annika Åhnberg här redogjorde för.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om den nuvarande regeringen kommer att arbeta med samma utgångspunkt som den förra beträffande utbyggnad av Arlanda flygplats utöver en tredje rullbana. Arlanda flygplats. Från den utgångspunkten blev det tillåtet att på vissa villkor vid Arlanda bygga en tredje rullbana. Till beslutet fogades ett avtal mellan Sigtuna kommun och luftfartsverket, vari verket förbinder sig att inte bygga ut fler rullbanor utan att kommunfullmäktige har medgivit utbyggnaden. Eftersom koncessionsprövningen av den tredje rullbanan enligt miljöskyddslagen ännu inte är avslutad förefaller frågan om ytterligare utbyggnader på Arlanda något hypotetisk. Som svar på frågan kan jag emellertid konstatera att den sittande regeringen inte har några planer på att ändra regeringsbeslutet. Luftfartsverket har heller inte aviserat att man har för avsikt att omförhandla det träffade avtalet.
Herr talman! Jag tackar Mats Odell för svaret. Han tycker att frågan är hypotetisk. Det hindrar inte att många människor oroar sig för att den nya regeringen, i det här fallet liksom i så många andra fall, skall ompröva kloka besked som den förra regeringen gav. Det här är en mycket viktig fråga för alla dem som bor och verkar i närheten av Arlanda. Utvecklingen där för med sig allt större miljöproblem. Det är problem med både buller och utsläpp, både till marken och till luften, som beror på flygtrafiken. Det förekommer naturligtvis också problem som orsakas av trafiken på land, till och från Arlanda. Beskedet från den förra regeringen att ingen ytterligare rullbana skulle tillåtas efter den tredje mottogs med stor tacksamhet, naturligtvis av de människor som inte heller ville ha den tredje rullbanan men också av dem som menade att den tredje rullbanan kunde accepteras från miljösynpunkt. Därför är det viktigt att nu få besked om att den nya regeringen ser på den här saken på samma sätt som den förra regeringen gjorde. Jag vet att luftfartsverket under en rad år har haft ganska långtgående planer på att bygga både bana nr 4 och bana nr 5, och jag tolkar Mats Odells svar så, att skulle luftfartsverket göra nya framstötar om utveckling på Arlanda kommer man att få samma besked från Mats Odell som man fick av den förra, socialdemokratiska, regeringen.
Herr talman! Jag vidhåller naturligtvis att den här frågan är något hypotetisk. Flygtrafiken har minskat -- ganska drastiskt t.o.m. Det sker en utbyggnad av järnvägsnätets snabbtågslinjer, som kommer att ta upp konkurrensen med flyget på ett mycket handfast sätt. Det har vi redan sett prov på. Jag tror alltså att man kan lita på att avtalet mellan luftfartsverket och Sigtuna kommun, som såvitt jag förstår är ett civilrättsligt bindande avtal -- jag har en kopia av det framför mig -- inte kommer att rivas upp. Här står i § 1: För det fall att kommunen saknar lagfäst möjlighet eller inte bereds tillfälle att genom vetorätt förhindra att flygplatsen byggs ut med ytterligare rullbanor, förbinder sig luftfartsverket att inte genomföra en sådan utbyggnad utan att kommunens fullmäktige har medgivit utbyggnaden. Herr talman! Jag tycker att detta besked står sig, oavsett vilken kulör det är på regeringen. Här är det alltså civilrätten som gäller.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om att flygtrafiken har minskat. Men det kan ju inte vara den nya regeringens målsättning att ha en ständig lågkonjunktur -- så småningom vänder konjunkturen, och då ser situationen också annorlunda ut -- det är jag övertygad om. Då kommer diskussionerna om en utveckling av flygtrafiken i Stockholmsregionen. Problemet är inte begränsat till att bara säga nej till en fortsatt utveckling vid Arlanda. Det handlar också om att man måste säga ja till en utveckling någon annanstans, om flygtrafiken skall kunna expandera. Då behövs det handling för att hitta alternativ. Jag tror att Mats Odell är fullt på det klara med att det inte är helt lätt att hitta alternativ som accepteras på den ort eller i den omgivning som det är fråga om -- av precis samma skäl som vid Arlanda: Människor är oroade över miljöutvecklingen. Därför krävs det handling från regeringens sida liksom från regionens sida. Det skulle vara intressant att få veta hur regeringen ser på det.
Herr talman! Det är svårt att spå, särskilt om framtiden. Hur det går med flygtrafikutvecklingen framöver vet vi ingenting om. Jag kan bara säga att om det i en okänd framtid kommer att ske någon ytterligare utbyggnad av Arlanda kommer det att ske i enlighet med de civilrättsliga avtal som kan komma att upprättas mellan luftfartsverket och de berörda kommunerna. Det är det svar som jag kan ge på den fråga som Eva Johansson har ställt.
Herr talman! Visst är det svårt att spå, Mats Odell. Jag är ganska förvånad över att Mats Odell inte har några tankar om den handlingsberedskap som dock måste finnas i den här frågan, liksom i många andra frågor, där det tar lång tid att gå från tanke till handling; det här är en sådan fråga, både med tanke på omfattningen av de anläggningar det handlar om, och med tanke på de opinioner som måste få ett ord med i laget.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Eva Johansson nu ställer en helt ny fråga till mig om handlingsberedskap och alternativa lägen. Den frågan är jag faktiskt inte beredd att svara på. Jag har tankar även om sådana saker, men jag tycker faktiskt att vi får hålla oss till de regler som gäller för att ställa nya frågor.
Herr talman! Då skall jag ge Mats Odell möjligheter att utveckla de tankarna vid en kommande frågestund. Tack!

Herr talman! Siw Persson har frågat miljöministern vad regeringen avser att göra för att utnyttja den regionala kompetens som finns i Skåne vid den kommande miljökonsekvensanalysen av en fast förbindelse över Öresund. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Siw Persson kan vara förvissad om att det i den förestående miljöprövningen av en fast förbindelse över Öresund kommer att finnas stort utrymme för att ta till vara de kunskaper om miljön och markanvändningen som finns, bl.a. hos kommunerna, länsstyrelserna och kommunalförbunden i Skåne. Jag kan konstatera att miljöaspekterna på en fast Öresundsförbindelse behandlades här i kammaren vid en frågestund den 15 oktober i år. Miljöministern hänvisade då till regeringsförklaringen och det som där framhålls om att en miljöprövning av en Öresundsförbindelse kommer att äga rum och att regeringen kommer att se till att miljökonsekvenserna av en sådan förbindelse kommer att bli grundligt utredda. Det är viktigt att framhålla att regeringens prövning kommer att starta först när en ansökan inkommit från projektets huvudman. En sådan ansökan skall enligt naturresurslagen innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Motsvarande regler gäller för prövningen enligt vattenlagen. Jag vill också nämna att en ansökan om tillstånd enligt naturresurslagen för en fast förbindelse över Öresund kommer att sändas på en bred remiss, där bl.a. regionala och lokala intressen kommer att bli väl företrädda. Dessa intressen kommer även till tals vid prövningen enligt vattenlagen. I detta sammanhang vill jag dessutom erinra om att länsstyrelsen i Malmöhus län redan till regeringen har redovisat behovet av att en förbindelses konsekvenser för markanvändning och miljö utreds.

Herr talman! Siw Persson har helt rätt i att det finns många som besitter stora kunskaper på det här området, och det gäller förstås även regionalt. Det finns dock två steg i det här. I det här läget är det de som skall bygga Öresundsbron, det bolaget, som skall ta fram de miljökonsekvensbeskrivningar som enligt lagen skall lämnas till regeringen. Det är de som nu bestämmer vad de lyfter fram i materialet och vems kunskaper de lyfter fram. Sedan får vi bedöma underlaget, dra slutsatser och begära in ytterligare upplysningar och kunskaper. Vid prövningen enligt naturresurslagen skall det göras en bred och allsidig belysning av konsekvenserna. Även andra stater än Sverige och Danmark skall ha möjlighet att yttra sig när det gäller det här projektet. Det breda underlaget till beslutet blir inte färdigt förrän regeringen verkligen har sammanställt allt som är möjligt att sammanställa.

Herr talman! Jag tycker att Siw Persson talar mycket klokt. Det är klart att vi i regeringen kommer att vara oerhört intresserade av att få ett så allsidigt och bra underlag som möjligt där alla argument, kunskaper och forskningsresultat som har något med det kommande beslutet att göra lyfts fram. Den här frågestunden kanske också blir en liten signal om vilka som finns och vilka som vill vara med och diskutera den här frågan.

Henrik Landerholm har frågat mig om jag är beredd att medverka till en ändamålsenlig åldersstruktur i försvaret genom bibehållen eller sänkt pensionsålder för yrkesofficerare. Frågan har aktualiserats genom de förslag som militära pensionsåldersutredningen nyligen presenterat. Utredaren har föreslagit att försvarsmaktens myndigheter får möjlighet att för högst fyra år anställa annan militär personal än yrkesofficerare, främst för att tillgodose behovet av yngre befäl. Myndigheterna skall vidare få avtala med den enskilde yrkesofficeren om villkoren för övergång i 35--40-årsåldern till annan sysselsättning utanför försvarsmakten. Utredaren har också föreslagit att det statliga pensionsavtalet och därmed 65 års pensionsålder skall tillämpas på yrkesofficerarna. Den nuvarande pensionsåldern på 60 år föreslås dock gälla övergångsvis en bra bit in på 2000-talet. Det finns för närvarande en brist på yngre yrkesofficerare i det militära försvaret. Samtidigt finns det ett överskott på det äldre befälet. En viktig fråga framöver blir därför att komma till rätta med åldersstrukturen hos det aktiva befälet. Yrkesofficerarnas ålderssammansättning måste anpassas bättre till deras uppgifter i försvaret. Ytterst är detta också en fråga om krigsorganisationens kvalitet. Utredarens betänkande har nu överlämnats till statens arbetsgivarverk. Det ankommer således på arbetsgivarverket och personalorganisationerna att återuppta förhandlingarna om pensionsvillkoren för yrkesofficerarna. Vad avser den kommande försvarsbeslutsperioden har jag sagt att överbefälhavaren skall utgå från gällande regler i fråga om de anställdas pensionsålder.
Herr talman! Först vill jag tacka försvarsministern för svaret. Jag är emellertid inte riktigt på det klara med den långsiktiga innebörden av detta svar. Försvarsministern anger i såväl sitt svar som planeringsanvisningarna till de statliga myndigheterna inför vårens försvarsbeslut att utredningens resultat inte skall ligga till grund för planeringen, dvs. man skall förutsätta att gällande regler för pensionsålder men också för personalreduktion skall bibehållas. Det är min förhoppning att statens arbetsgivarverk skall uppfatta det här som en tydlig signal. Men jag ser risken att man fortsätter att driva sin egen linje. Om man skickar utredningen vidare till dem skulle det av statens arbetsgivarverk tolkas som en uppmuntran. Statens arbetsgivarverk har inte tidigare tagit hänsyn till de uttalanden som försvarsutskottet har gjort såväl år 1988 som år 1991 avseende en pensionsåldershöjning för yrkesofficerare, som man då kraftfullt avvisade. Jag är inte riktigt säker på att man kommer att klara av att tolka den här signalen heller. Det är min uppfattning -- jag är övertygad om att försvarsministern delar den -- att krigsorganisationens behov av rätt utbildad personal i rätt åldersläge måste styra pensionsåldern. Det är också en viktig säkerhetspolitisk signal att inte låta försvaret förgubbas. Tyvärr innebär utredningens förslag att snedfördelningen mellan yngre, fältdugliga officerare och äldre, kanske främst administrativt kompetenta, blir ännu värre. Försvarets behov är just nu att 73 % skall vara yngre än 44 år och resten äldre. Med 65 års pensionsålder skulle enligt utredningen bara 53 % vara under 44 år redan år Jag hoppas att försvarsministern delar min ambition och skapar rätt åldersstruktur på försvarets personal, och att han inte utesluter att detta i ett senare skede faktiskt kan kräva ett regeringsingripande beroende på resultatet av förhandlingarna mellan arbetsgivarverket och personalorganisationerna.
Herr talman! Här finns en förhandlingsrätt, som också gäller de svenska officerarnas och yrkesbefälens organisationer. I en förhandling finns som bekant två parter. Frågan är emellertid mera komplicerad än så, men det har befunnits naturligt att frågan ändå överlämnas till en förhandling i det skede som vi nu befinner oss i. Jag har i kontakter med statens arbetsgivarverk uttryckt tvekan om att generellt gå över till 65 års pensionsålder. Jag har sagt -- jag vill ändå redovisa min personliga uppfattning -- att det är möjligt att man för vissa begränsade kategorier kan tänka sig 65 år som pensionsålder. En del yrkesbefäl har s.k. stabs eller skrivbordstjänst. De har i praktiken inga mer fysiskt ansträngande uppgifter än en rad andra människor inom den offentliga sektorn. Det kan därför vara rimligt att man överväger att också dessa kategorier skall ha 65 år. Frågan är dock -- jag säger det än en gång -- mera komplicerad än så. Det handlar också om att sända ut säkerhetspolitiska signaler. De flesta länder i världen har en 60-årig eller lägre pensionsålder. Det bör också tas med i beräkningen. Herr talman! Ytterst får vi återkomma till frågan när vi kan se resultatet av förhandlingarna eller vartåt det lutar och när det är dags för ett nytt försvarsbeslut. Jag har personligen inte låst mig i denna fråga.
Herr talman! Jag är mycket nöjd med försvarsministerns upplysning att det i slutändan faktiskt kan bli så att man från regeringens sida måste titta på frågan ytterligare, beroende på att officerarnas pensionsålder utgör en viktig säkerhetspolitisk signal. I ett läge där försvaret rationaliserar och försöker dra ned antalet officerare är det extra viktigt att vi inte får behålla fler äldre officerare. Det måste skapas möjligheter att få så många yngre officerare som möjligt kvar.
Herr talman! Får jag bara i rättvisans namn säga att utredarens förslag innebär att en eventuellt höjd pensionsålder icke skall slå igenom förrän in på 2000-talet. Det handlar således inte om att i det korta perspektivet göra några förändringar som skulle kunna påverka effektiviteten i det svenska försvaret.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat utrikesministern om innebörden av en mening i det tal hon höll inför FNs generalförsamling den 10 oktober i år, där hon uttryckte en förhoppning att de kommande åren skulle kunna bli märkesår för en begränsad handel med konventionella vapen. Mot denna bakgrund frågar Kent Carlsson om detta innebär någon förpliktelse för Sverige att förändra sin nuvarande vapenexportpolitik och ytterligare begränsa exporten av konventionella vapen från Sverige. Frågan har överlämnats till mig. Jag vill inledningsvis understryka att den svenska politiken avseende export av krigsmateriel utgår från våra egna behov. En inhemsk försvarsindustri utgör en väsentlig tillgång i den svenska säkerhetspolitiken. Vår strävan att stå utanför andra länders konflikter genom militär alliansfrihet i fred, som syftar till neutralitet i krig, ställer även i dagens situation krav på ett starkt försvar. Herr talman! Kent Carlsson har i sin fråga berört ett ämne som i sin helhet har en betydande räckvidd. Det gäller det internationella arbetet för fred och avspänning, som Sverige under en lång tid aktivt medverkat i. Även detta arbete gagnar Sveriges säkerhetspolitiska intressen genom att syfta till internationell nedrustning och minskade spänningar i vår omvärld. Det multilaterala nedrustningsarbetet inom Förenta nationernas ram är en väsentlig del i detta arbete. På senare tid har en rad viktiga initiativ presenterats i fråga om ickespridning. Initiativen har rört såväl massförstörelsevapen som konventionella vapen. Den irakiska attacken på grannlandet Kuwait gjorde världen uppmärksam på de stora rustningar som under en följd av år pågått på vissa håll i tredje världen. Förutsättningarna för ökad internationell uppslutning kring dessa frågor och för ett konstruktivt arbete inom FNs ram har därför ökat väsentligt. Det är i detta sammanhang arbetet för en ökad transparens i den internationella handeln med konventionella vapen kommer in som ett viktigt led i ansträngningarna att förhindra en okontrollerad spridning av vapen. Sverige stöder aktivt detta arbete, tillsammans med många andra stater, bl.a. Det har tidigare visat sig svårt att definiera och vinna gehör för en klar FN-roll på vapenhandelns område. Detta hänger delvis samman med att många länder, inte minst i tredje världen, är beroende av vapenimport för sin nationella säkerhet. I FNs första utskott antogs nu den 15 november med stor majoritet en resolution som innebär beslut om att upprätta ett FN-register avseende internationell handel med konventionella vapen. Sverige var jämte ett trettiotal länder medförslagsställare till denna resolution, som inom några veckor förväntas komma att antas i generalförsamlingen. För svensk del har vi som bekant intagit en restriktiv vapenexportpolitik. Den innebär ett generellt exportförbud men med möjlighet för regeringen att ge dispens. Redovisning av den svenska vapenexporten sker öppet i de årliga redogörelser, som sedan ett antal år ges till riksdagen. Jag vill nämna att regeringens redovisning för den svenska krigsmaterielexporten för år 1990 i engelsk översättning har överlämnats till övriga medlemsstater i FN som ett led i vår strävan efter en ökad öppenhet. Enligt SIPRIs statistik minskade den internationella handeln med tyngre konventionella vapen med inte mindre än 35 % under år 1990. Sveriges andel av den totala exporten av sådana vapen i världen i fjol uppgick till ca 0,5 %. Värdet av den svenska krigsmaterielexporten var år 1990 Regeringen avser att under våren 1992 till riksdagen lämna en redogörelse för krigsmaterielexporten under innevarande år. Att döma av de utförseltillstånd som har meddelats kommer värdet av exporten under år 1991 att ligga ungefär på samma nivå som år 1990, vilket då innebar en väsentlig nedgång jämfört med året innan. Herr talman! Som framgår av de redovisade siffrorna och mot bakgrund bl.a. av de nämnda ansträngningarna för att öka öppenheten om den internationella vapenhandeln är Sverige berett att påta sig alla de förpliktelser som kan komma att följa av FNs fortsatta arbete rörande den internationella handeln med konventionella vapen. Vad beträffar den svenska krigsmaterielexportpolitiken vill jag framhålla att arbetet fortgår inom regeringskansliet med en kommande proposition om ny krigsmateriellagstiftning. Detta torde resultera i ett förslag till riksdagen under innevarande riksdagsår.
Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan, som jag dock inte tycker är något svar på frågan. Det är snarare en redogörelse för läget i världen i vad gäller konventionella vapen och icke-spridning. Min fråga gäller vad den svenska regeringen är beredd att göra med den svenska vapenexportpolitiken. Skall det uttalande som Margaretha af Ugglas gjorde i FNs generalförsamling skall leda till att regeringen i lagförslag eller på annat sätt medverkar till en minskad svensk vapenexport? Jag ställer återigen den frågan till ministern. Sverige är en av de största vapenexportörerna i världen. Enligt SIPRI är vi bland de tio största. Sverige har självfallet ett ansvar som en stor vapenexportör att driva frågan om minskad export av vapen internationellt men att också att agera självt. Jag skall ta några exempel på länder dit Sverige har exporterat vapen och där det har förekommit konflikter. Det gäller Indien och Pakistan. 200 har dödats i år. Det gäller också Indonesien. Vi har i och för sig inte exporterat till Indonesien sedan år 1990, men det förekommer i dessa dagar brott mot mänskliga rättigheter. Kommer den nya regeringen att stoppa framtida export till Indonesien, som har visat sig vara en stat som förtrycker befolkningen på Östtimor? Det finns flera andra exempel. Singapore exporterar t.ex. vapen vidare som har importerats från Vad kommer Sverige att göra mera praktiskt förutom att stödja FN-förslaget om ett register? Kommer vi att stödja det förslag som Canada har lagt fram om att det här skall tas upp i ESK processen? Finns det funderingar om att man i den nya lagen om krigsmateriel skall göra bestämmelserna ännu mer restriktiva? Har regeringen några idéer om hur utrikesministerns uttalande skall förverkligas i praktiken?
Herr talman! När utrikesministern talade om att det kan bli ett märkesår syftade hon inte minst på det förhållandet att det finns en helt annan medvetenhet om behovet av att minska handeln med konventionella vapen än tidigare. Det främsta uttrycket för detta är just att handeln minskar. Det är det mest uppmuntrande. När det gäller de förpliktelser som kan aktualiseras i det korta perspektivet kan de komma som ett resultat just av resolutionen i FN om ett särskilt vapenregister. Trots att vi har visat en mycket stor öppenhet med internationella mått mätt när det gäller redovisning av vår krigsmaterielexport och krigsmaterielhandel, kan det innebära att ytterligare en del kompletterande uppgifter skall lämnas rörande vår vapenexport. Om jag har förstått resolutionen rätt -- de praktiska anvisningarna är inte utarbetade i detalj -- kommer även redovisningen av importen att förändras. Kent Carlsson tog upp den framtida krigsmaterielexportlagstiftningen. Vi arbetar från fall till fall med utgångspunkt från de riktlinjer som riksdagen har lagt fast tidigare. Inga förändringar har gjorts i detta. En ny krigsmaterialexportproposition kommer till våren. Jag vill inte föregripa resultatet av de överväganden som regeringen kan göra på den punkten.
Herr talman! Visst är det glädjande att försäljningen av vapen i världen minskar. Det är mycket glädjande. Men den fråga jag ställde gäller huruvida Sverige som tidigare har haft en pådrivande roll även under den nya regeringen är beredd att ta inititiativ både nationellt och internationellt. Det jag har hört hittills gäller att vi stöttar förslaget om ett FN-register. Jag skulle vilja veta om regeringen är beredd att ta några inhemska initiativ. De förarbeten och utredningar som gäller den lagstiftning som regeringen nu jobbar med pekar snarare på att vi underlättar exporten av vapen genom vapenteknologisamarbete med Frankrike och andra, just för att skydda vår egen industri. Det finns en risk för att Sverige kommer att stå för en större del av vapenexporten sammantaget.
Herr talman! När det gäller det internationella samarbetet har Sverige, precis som sades, aktivt stött och medverkat i arbetet med den FN resolution som har utfärdats. Vi kommer att stödja alla realistiska alternativ för att gå vidare på den vägen. När det gäller den nationella sidan konstaterar jag att det finns bred partipolitisk enighet om att vi skall ha en krigsmaterielindustri, och för att kunna upprätthålla den är det nödvändigt med en viss export. De riktlinjerna är vi eniga om. Jag menar att det är en styrka. När vi arbetar vidare med dessa frågor är vår avsikt att söka en så bred partipolitisk uppslutning som möjligt också om de framtida riktlinjerna, som kommer att föreslås i propositionen om krigsmaterielexport. En god grundval finns i den parlamentariska utredningen där vi har en bred partipolitisk enighet om krigsmaterielexportpolitiken. Den skall vi slå vakt om.
Herr talman! Det har ett egenvärde att det finns en bred politisk enighet eller majoritet för den politik som skall föras när det gäller vapenexporten. Men med den nuvarande vapenexportlagstiftningen ges regeringen stora möjligheter till tolkningar och beviljande av dispenser för vapenexport. Ett exempel är just Indonesien. Exporten har nu upphört, men säkerligen kommer en ny begäran om att få exportera till Indonesien. Ett led i minskandet av svensk vapenexport och också i värnandet om mänskliga rättigheter är att den nya regeringen säger nej till sådana licenser. Det är en fråga till herr Dinkelspiel, om det är den nya regeringens avsikt att vara restriktiv på den punkten och säga nej. Sverige har ett ansvar internationellt att vara föregångare även på detta område och på olika sätt ta politiska initiativ och inte bara vänta på att den internationella vapenexporten sjunker. Det är det jag har efterlyst. Det gäller att på politisk väg minska den svenska vapenexporten och givetvis också att driva förslag internationellt, som kan minska den internationella vapenexporten.
Herr talman! Jag kan mycket kort svara på dessa två frågor. Vi avser att tillämpa den politik som har tillämpats hittills. Blir politiken omprövad i olika delar, kommer vi att söka bredaste möjliga partipolitiska enighet. När det gäller den andra frågan kan jag försäkra att vi kommer att vara aktiva. Vi var mycket aktiva under arbetet de senaste veckorna med en resolution i FN. Även andra initiativ kommer att sökas.
Herr talman! Vad jag förstår av ministern finns det något slags ambition att vi skall hålla nere vapenexporten och medverka till att så sker internationellt. Men de signaler som kommer från alla bedömare och experter som har suttit med i utredningar om den nya lagstiftningen om krigsmateriel är att vi snarast måste liberalisera våra regler och ge större möjligheter till vapenexport, för att skydda vår inhemska vapenindustri. Där skickar man från den svenska regeringens sida ut två olika signaler: å ena sidan skall vapenexporten minska, och å andra sidan skall man underlätta för vapenteknologisamarbete och export av vapen. Jag måste fråga om regeringen och minister Dinkelspiel tänker sig att den nya lagstiftningen skall vara restriktivare.
Herr talman! Som jag sade vill jag inte föregripa resultatet av det arbete som nu pågår med propositionen om krigsmaterielexport, inte minst därför att vi strävar efter bredaste möjliga enighet kring dessa frågor. Det är ingenting fult med vapenexport. Det finns en bred enighet om att Sverige, för att kunna upprätthålla sin egen säkerhet, behöver en viss krigsmaterielexport. Det är endast om man är helt emot varje militärt försvar som man lätt kan säga sig att vi skall avskaffa varje form av krigsmaterielexport. Annars är det ett besvärligt avvägningsproblem. Det är ett avvägningsproblem som vi vill diskutera med alla som det berör.
Herr talman! Jag reagerade på ministerns uttalande om att det inte är något märkligt med vapenexport. Det finns ett antal exempel på att svensk vapenexport faktiskt har varit en viktig ingrediens i konflikter. Ta Indonesien som ett bra exempel. Det gäller också Indien--Pakistan, ett exempel som är aktuellt nu. Någon stolthet över svensk vapenexport tycker jag knappast att man kan uttrycka här i kammaren. Det jag frågade var: Finns det ambitioner från regeringen att minska den svenska vapenexporten? Margaretha af Ugglas har sagt i FN att vi skall minska vapenexporten. Samtidigt arbetar regeringen med lagförslag som antagligen innebär att man skickar en helt annan signal. Jag tycker att det är en inkonsekvent hållning. Det gagnar knappast vår trovärdighet internationellt om vi å ena sidan driver krav på minskad vapenexport och på FN-register osv., och å andra sidan nationellt förbereder en annan linje som snarast leder till ökad vapenexport och vapenteknologisamarbete.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat utrikesministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att underlätta Sveriges ekonomiska utbyte med de jugoslaviska republiker som försöker medverka till en fredlig lösning och i synnerhet Slovenien. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I korthet innebär regeringens beslut om ekonomiska åtgärder mot Jugoslavien att gällande bilaterala handels och samarbetsavtal sägs upp. beslutat att suspendera de olika delarna av det multilaterala samarbetet med Jugoslavien. Detta gäller bl.a. samarbetet inom ramen för den s.k. I samband med informationen om regeringens nyss redovisade ekonomiska åtgärder har jag även meddelat att regeringen är beredd, att i ljuset av den fortsatta utvecklingen, överväga särskilda åtgärder till förmån för parter som aktivt medverkar i arbetet med att finna en fredlig och allomfattande lösning på konflikten. EG-länderna har gjort ett liknande uttalande. Det är för dagen inte möjligt att säga exakt vilka åtgärder som här kan bli aktuella, men regeringen följer nära utvecklingen och står även i kontakt med såväl övriga EFTA-länder som med EG-kommissionen i strävan att uppträda på ett samordnat sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Dinkelspiel för svaret på frågan. Det är en tragisk utveckling som har gjort dessa åtgärder nödvändiga. Jag har haft tillfälle att tidigare i dag diskutera detta med utrikesministern. Åtgärderna i sig skapar också problem. De är nödvändiga, som ett försök bland många att tvinga parterna till förhandlingsbordet. Man får då acceptera att de kan skapa en del svårigheter. Men de slår litet blint. De slår mot parter som egentligen inte är inblandade i konflikten. Det mest uppenbara exemplet på det är Slovenien. Slovenien fungerar i dag i allt väsentligt som en självständig stat. Slovenien har egna gränskontroller, inga främmande trupper på sitt territorium, sköter sin egen utrikeshandel osv. Men Slovenien är utsatt för ekonomiska åtgärder från Sverige och västvärlden i övrigt utan att egentligen ha gjort någonting som föranleder detta eller har varit inblandat i någonting sådant. Jag tror att det är viktigt att de överväganden som statsrådet talar om i sitt svar sker med viss skyndsamhet. Tiden går. Sloveniens svårigheter djupnar. Det är angeläget att ett normalt ekonomiskt utbyte åtminstone med Slovenien kan komma till stånd så fort som möjligt. Jag tror säkert också att den slovenska delegation på hög nivå som var här i förra veckan framförde precis de synpunkterna till statsrådet Dinkelspiel.
Herr talman! Jag avslöjar ingen större hemlighet om jag bekräftar precis vad Pär Granstedt säger. Det är en alldeles naturlig reaktion från Sloveniens sida. Situationen kan inte tecknas helt i svart och vitt, så att man kan säga vem som är buse och vem som är ängel. Det är klart att bilden är mångfasetterad. Det är just det som speglas i regeringens uttalande att man skall se över dessa åtgärder och eventuellt gradera dem framöver. Jag delar Pär Granstedts uppfattning att vi, också i ljuset av utvecklingen i Jugoslavien, så snart som möjligt skall utvärdera åtgärderna och se om det finns anledning att tillämpa dem selektivt i något avseende eller på annat sätt selektera de ekonomiska åtgärder som vidtas.
Herr talman! Det är klart att situationen är komplicerad. Framför allt är det komplicerat när man skall göra en bedömning av Kroatiens roll. Vi upplever väl i allmänhet situationen så att det är Serbien som står för mycket av aggressiviteten och Kroatien är i viss mån den angripna parten. Samtidigt finns det uppenbarligen mycket att säga om båda parternas ageranden. Men när man diskuterar Slovenien tycker jag uppriktigt sagt inte att det är fullt så komplicerat. Slovenien är inte inblandat i kriget över huvud taget. Därför borde det inte kräva så utförliga överväganden från regeringen innan man kan komma fram till att man åtminstone bör försöka vidta åtgärder för att Slovenien inte onödigtvis skall drabbas. Jag hoppas alltså att regeringen någorlunda snabbt kan komma till slutsatser, i varje fall på den punkten.
Herr talman! Jag noterar vad Pär Granstedt säger. Det finns ingen grundläggande skillnad i bedömning här. När man ser på t.ex. GSP-förmånerna, dvs. frågan om tullfrihet, är det rent tekniskt ganska komplicerat att göra en åtskillnad. Vi skall överväga de olika åtgärder som Pär Granstedt har tagit upp.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig vad regeringen tänker göra för att ge skolans personal de kunskaper som behövs för att bemöta lögner och missuppfattningar om svensk flyktingmottagning. Redan i skollagen klargörs att all personal i skolan har ansvaret för att främja aktningen för varje människas egenvärde. Härtill kommer att riksdagen 1985 uttalat att undervisningen skall präglas av ett interkulturellt synsätt. Jag förutsätter att skolverket, som har ansvaret för att vidta åtgärder för att utveckla skolan i den riktning riksdag och regering anger, följer utvecklingen särskilt noga. Detta är styrdokumenten, dvs. ramarna och målen. Medlen är här den fortbildning som staten ger resurser till och kommunerna har ansvaret för att genomföra. De frågor vi nu talar om har fått stor uppmärksamhet bl.a. i massmedierna och i olika manifestationer mot främlingsfientlighet. Jag utgår därför från att man i kommunerna kommer att ge insatser av det slag Berith Eriksson efterlyser hög prioritet. Samtidigt måste enligt min uppfattning arbetet i skolan vara tålmodigt med syfte att på längre sikt öka toleransen och påverka normer och attityder. Risken är annars stor att åtgärder på detta område blir ytliga och fragmentariska. Här kommer skolans läroplaner in. Själv sade jag förra veckan i ett annat frågesvar att regeringsförklaringens ord om människolivets okränkbarhet och den personliga integriteten måste komma till uttryck i tydligare läroplaner för skolan än vi har i dag.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag kommer själv från en liten ort i Norduppland, där vi har haft tre flyktingförläggningar. Nu har vi två, förutom kommunmottagning. Det är nytt från 1985 att flyktingarna finns ute i små kommuner. Två skolor har bränts ned. En hel del andra incidenter har förekommit, att skolbarn har kastat sten mot flyktingar osv. Jag tog själv initiativ och gjorde besök i högstadieskolan i går. Jag hade åtta lektionstimmar med åttor och nior. Jag kan utifrån det tala om att vad skolan och lärarna nu vill ha är faktakunskaper. Skolverket skulle vara den myndighet som har ansvaret för att ta fram faktamaterial anpassade för barn i olika åldrar. De vill faktiskt veta hur många flyktingar vi tar emot, vilka som får stanna, varför det är olika för flyktingar från olika länder, hur de internationella lagarna ser ut osv. Jag är också medveten om att nästa nyckelgrupp kanske är rektorerna, som bör ta initiativ till studiedagar först för personal och sedan för barnen. Just nu är det mycket angeläget att det kommer fram material som är lämpligt att använda ute i skolan, rent faktamaterial.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om det. Vi har decentraliserat ansvaret på detta område. Det finns ett behov av information, och det finns mycket material. Vi har en relativt ny bok som heter Rasism och etniska konflikter -- vad kan skolan göra?, som SÖ har gett ut. Den kom i våras. Den är mycket bra och utgår från ett projekt där över 100 skolor har arbetat på olika sätt. Där finns bra beskrivningar, idéer, tankar och fakta för lärarna. Invandrarverket har sedan tio år tillbaka arbetat med att ta fram servicematerial till skolorna. Det finns egentligen hur mycket som helst. Tidningen Bamse är ett material för lågstadiet. Det finns kortfattade faktablad. Ett heter Överlagda lögner. Det är kort och belyser argument i den typen av flygblad som de flesta av oss har fått någon gång, där det står att invandrare får hur mycket bidrag som helst och allt vad det nu är. Här bemöts den typen av påståenden punkt för punkt mycket sakligt. Det finns mycket material, både från invandrarverket och SÖ. Jag tror att det nu handlar om att få dem som arbetar i skolan att ta tag i denna information, att få dem informerade om var man söker information och att faktiskt använda den. Jag tror att vi vuxna i Sverige vet en mängd saker som borde sägas och göras mot främlingsfientlighet och intolerans. Problemet är att vi vet allt detta, men vi gör för litet. Därför tycker jag att det är utomordentligt att Berith Eriksson som riksdagsledamot har varit ute i en skola. Det är det praktiska arbetet och föredömena som till slut kan ge resultat. Målen och riktlinjerna finns, liksom informationen. Det gäller bara att använda den.
Herr talman! Jag kontaktade invandrarverket och hade med mig material. Jag såg till att alla skolor i min kommun har kataloger över det material som finns. Men det var helt klart att de på skolorna inte hade en aning om att det fanns så här mycket material. Då måste man på centralt håll se till att materialet kommer ut eller att kunskapen om materialet kommer ut. De rasistiska organisationerna försitter inte tillfället att få ut sitt s.k. faktamaterial. Så fort det har varit en incident med svenskar och flyktingar på en ort, ser de till att dela ut flygblad i just det området. På det sättet förstärker man angreppen just mot flyktingar.
Herr talman! Jag skall göra vad jag kan för att se till att informationen om var man kan få materialet kommer ut ordentligt till våra skolor. Kanske har denna debatt kunnat bidra en del till den marknadsföringen.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om jag är beredd att anslå katastrofhjälp till de irakiska kurderna. Sverige har gett ett aktivt stöd till FN-programmet för humanitära insatser i Irak och den närliggande regionen. Hittills i år uppgår det svenska bidraget till ca 60 milj.kr. Regeringen har därutöver bidragit till det humanitära hjälparbete som Röda korset och Rädda barnen bedriver i Irak. En summa om 10 milj.kr. har också lämnats som finansieringsbidrag till de 470 FN-vakter som stationerats över hela Irak. FN-programmet har enligt FNs egen rapport från oktober i år varit effektivt. Således har de olika FN organen tillsammans med enskilda organisationer fått alla flyktingar i Turkiet och Iran att återvända till Irak. Dessutom har man försett två miljoner flyktingar och återvändande samt miljontals andra sårbara grupper i Irak med basförnödenheter. Men även om programmet har varit effektivt återstår stora hjälpbehov. Detta förhållande har också erkänts av FN genom resolution 706 den 15 augusti i år. Sverige avvaktar nu FNs godkännande av resolutionen. Jag kan lova Berith Eriksson att Sverige kommer att medverka på bästa sätt i FN arbetet och i de betydande arbetsuppgifter som återstår i Irak. Skulle FN-beslutet låta vänta på sig är jag beredd att föreslå SIDA att katastrofmedel genom hjälporganisationer som Röda korset m.fl. ges hög prioritet.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Minor, bostäder och kylan är de starkaste hoten mot kurderna i Irak just nu. Det finns miljontals minor runt vattenkällor och byar samt i gränsområden, framför allt mot Iran men även mot Turkiet. FN har lovat att man skall få hjälp med minröjning, men ingenting har ännu gjorts, och många människor skadas dagligen av minorna. FNs vinterprojekt för området innebär att 45 000 bostäder skall byggas. De får vara 6,5x4,0 meter och skall i regel bebos av sju personer. Människorna skall bygga dem själva. De får takbjälkar, korrugerad plåt, fönster, dörrar, dörrkarmar och spik. Väggmaterialet måste de försöka att skaffa själva, och då måste de också köpa cement. De får inte kaminer utan måste köpa sådana. En kamin kostar 100 USA-dollar. De som kommer för att sälja exempelvis cement och kaminer är framför allt från Turkiet men även från Iran. De godkänner bara dollar, en valuta som de drabbade människorna inte har, och de har inte heller de summor som krävs. En annan hjälporganisation bygger 15 000 hus i området. Det finns dock mellan en och en halv och två miljoner människor som saknar tak över huvudet just nu. De planerade insatserna täcker 20 % av behovet. Om inte människorna får hjälp, först och främst med minröjning, så att de kan börja odla grönsaker när våren kommer, och sedan med att få tak över huvudet, kommer hundratals människor att dö i området under vintern. Det är vinter nu, och det är mycket kallt.
Herr talman! Jag tycker att det är utomordentligt bra att Berith Eriksson har lyft fram den här frågan. Vi är helt och rörande överens om att alla tänkbara insatser skall göras för att hjälpa ett folk som har lidit och lider på ett så ohyggligt sätt. Som jag redan sagt håller vi en hög beredskap på katastrofområdet, och om det blir ett beslut i FN har vi möjlighet att omgående bidra med finansiellt stöd. Vi följer alltså utvecklingen i Irak och den närliggande regionen mycket noga. Härvidlag är rapporteringen från Röda korset och även FN liksom det arbete som bedrivs där något som är mycket viktigt för oss. Herr talman! Jag skulle också vilja säga att vi har gjort vissa direkt riktade insatser för just Irakkurderna, exempelvis via PMU, som den 27 juni i år fick ett statligt bidrag på drygt 1 milj.kr. till teknisk hjälp. Men jag vill betona att vi har beredskap för att göra mer.
Herr talman! Det låter bra. Jag har i dag talat med en journalist och en fotograf som har kommit ut från området och som är mycket bekymrade. De kommer väl att gå ut med sitt material dels i ''8 dagar'', dels i tidningsartiklar. Vad det handlar om är människor från 4 000 förstörda byar, utspridda i stora områden som nu behärskas av Irak. Så sent som i går fick vi rapporter om nya strider och nya flyktingströmmar. Behovet av bostäder är mycket större än vad som hittills har beräknats. Man måste också komma ihåg att klimatet därnere är ungefär som i Norrland. Det är nu snö och mycket kallt. Jag hoppas verkligen att vi skall kunna fatta ett beslut om katastrofhjälp även utan att frågan väcks av FN.

Herr talman! Lars Moquist har frågat mig varför inte utvecklingsbiståndet till kommunistregimen i I regeringsförklaringen sägs att Sverige skall leva upp till sina internationella åtaganden på biståndsområdet. Vidare deklareras regeringens avsikt att avbryta biståndssamarbetet med Cuba. Jag kan konstatera att regeringen förra veckan fattade beslut helt i enlighet med regeringsförklaringen och de riktlinjer som gäller för utvecklingssamarbetet med Latinamerika. Riktlinjerna för bistånd till Latinamerika innebär en satsning på länder som bedriver en utvecklingspolitik som främjar mänskliga rättigheter, demokrati och ekonomiska reformer. Jag anser inte att Cuba bedriver en sådan utvecklingspolitik, vilket motiverar beslutet att avbryta biståndet till Cuba. innebär detta i praktiken att verksamheten avbryts då endast en mycket liten summa finns kvar att utbetala till pågående projekt. För SARECs del innebär det att forskningssamarbetet avslutas då det nu gällande avtalet löper ut 1992/93. Jag anser nämligen att länder som ingår avtal med Sverige skall kunna lita på att vi håller vad vi lovat. Det skulle dessutom innebära slöseri med biståndsmedel att abrupt avbryta det pågående forskningssamarbetet, bl.a. på cancerområdet. Här handlar det inte enbart om finansiella överföringar utan också om ett viktigt givande och tagande på det vetenskapliga området, som kan föra forskningen framåt även i Sverige.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Samtidigt vill jag passa på att lyckönska Alf Svensson till hans ansvarsfulla ministerpost. Smålänningar har ju oftast gjort bra ifrån sig i tidigare regeringar, och jag hoppas att Alf Svensson skall fortsätta denna fina tradition. Jag är dock inte så nöjd med svaret. Jag förstår i och för sig att det kan vara svårt att direkt avbryta ett ingånget avtal och ett samarbete just på forskningsområdet. Jag tycker tycker dock inte att det hade varit så stor skillnad om det i stället hade varit fråga om ett annat projekt i Cuba, på skolområdet eller liknande område. Också det kunde ha varit ett projekt som sträckt sig över ett avsevärt antal år framöver. Kanske hade man haft samma syn på ett sådant projekt, som kanske hade sträckt sig fram till 1995/96. Det nu aktuella projektet upphör tydligen den 1 juli 1993. Vi som hörde regeringsdeklarationen hade trots allt förväntat oss att biståndet helt skulle ha avbrutits. Jag vill ställa frågan till vilken summa projektet belöper sig. Det har i pressen funnits uppgifter om att det gäller ca 7 milj.kr. Är det ungefärligen en korrekt uppgift?
Herr talman! Det är en korrekt uppgift räknat på årsbasis. Det blir under de tre åren framöver sammanlagt 21 milj.kr. Jag vill understryka för Lars Moquist att den här forskningen är på en mycket hög professionell nivå. Det är faktiskt så att våra forskare är måna om att den skall få fortsätta, eftersom de har en hel del att lära av sina kubanska vänner. Jag tror att man måste hålla denna typ av relationer litet vid sidan om andra biståndsrelationer. Det kan också vara betydelsefullt att denna typ av professionella forskare har något fönster utåt och att vi har något fönster in till dem. Jag måste säga att jag rent etiskt eller mentalt skulle ha haft svårt att avbryta den forskningsrelation som nu finns. Det gäller, som Moquist vet, i synnerhet cancerforskning, inte minst användningen av interferon. Samarbetet avser också områden som lymfom och bröstcancer. Det gäller vidare medicinsk forskning avseende hjärnhinneinflammation, diabetes och tuberkulos. Jag tycker att det är viktigt att forskning på professionell nivå beträffande sjukdomar som är så brutala för alla drabbade inte avbryts.
Herr talman! Jag tycker ändå att pengar till den fortsatta verksamheten fram till den 1 juli 1993 kunde ha kommit från annat håll. Om kubanerna anser att denna forskning skall fortsätta, tycker jag att man från kubansk sida själv kunde ha finansierat den, hellre än att Sverige skall fortsätta att ge biståndspengar till en kommunistisk regim i
Herr talman! Jag vågar nog mycket klart säga att om vi hade dragit tillbaka denna förhållandevis blygsamma forskningsresurs, hade den här forskningen inte kunnat fortsätta. Jag tror faktiskt att det skulle ha varit ganska svårt också för Lars Moquist att försvara ett avbrytande av en forskning, som de professionella anser vara betydelsefull för att ta itu med dessa utomordentligt utbredda folksjukdomar, vilka vi så gärna vill kunna hantera. Jag tror att det i synnerhet skulle vara ganska svårt för Lars Moquist att försvara ett sådant avbrytande gentemot de grupper som är drabbade av sjukdomen. Men Lars Moquist och jag är helt överens om att det inte blir något fortsatt umgänge på biståndsnivå med Cuba när detta projekt är helt avslutat. Dessutom tror jag inte att Fidel Castro kommer att kunna hanka sig kvar länge till på Cuba.

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig vad jag avser att göra för att stärka de enskilda organisationernas ställning i biståndsarbetet. För närvarande kanaliseras omkring 20 % av det totala biståndet via SIDA genom enskilda organisationer. Detta illustrerar de enskilda organisationernas förmåga att främja demokrati och att nå ut med sociala och andra insatser till de fattigaste och mest sårbara grupperna i u-länderna. Jag avser att stärka de enskilda organisationernas ställning i biståndsarbetet på flera olika områden. I de samtal som regelbundet hålls med de länder som mottar svenskt stöd kommer jag att ägna särskild uppmärksamhet åt villkoren för de enskilda organisationernas arbete i dessa länder. Utgångspunkten härvidlag är att organisationerna skall ha goda möjligheter att med sina kunskaper och erfarenheter dels genomföra effektiva biståndsinsatser, dels stödja framväxten av folkliga rörelser för att därigenom främja mänskliga rättigheter och en demokratisk samhällsutveckling. Jag kommer också att understryka denna uppfattning i relevanta multilaterala sammanhang. Jämsides med detta vill jag genom biståndssamarbetet stödja uppbyggnaden av fungerande internationella kontaktnät mellan enskilda organisationer. Svenska folkrörelser har i detta sammanhang en viktig pådrivande uppgift. Fortsatta ökningar av biståndet genom enskilda organisationer skall ge dessa möjligheter att planera en tillväxt av såväl projekt som informationsverksamheten. Genom stöd till innovativa insatser på bl.a. folkbildningsområdet kan sådana insatser främja kontakt mellan kulturer och befolkningsgrupper också i vårt svenska samhälle. Enskilda organisationer kommer vidare att ha en huvudroll i det särskilda bistånd som ges för att främja mänskliga rättigheter och demokrati. Jag avser slutligen att fortsätta samrådet med de enskilda organisationerna genom folkrörelserådet.
Herr talman! Jag vet att jag är litet sent ute, men också jag vill gratulera Alf Svensson till posten som biståndsminister. Jag tror att statsrådet Svensson är rätt man på rätt plats. Det är väl känt för många här att statsrådet Alf Svensson och jag är samma andas barn -- vi är pingstbröder. Vi ser därför på biståndsfrågorna ur samma vinkel, och vi vet vilket fantastiskt arbete kyrkorna och de fria samfunden gör. Jag har nu fått ett svar som är synnerligen positivt. Det är så positivt att jag redan har fått svar på de följdfrågor jag har snickrat ihop på mitt rum. Detta är en litet trist utgångspunkt för en debatt. Jag har i alla fall ett råd, och jag vill höra om det inte ligger någonting i detta råd, som jag har kommit på alldeles själv. I denna riksdag finns i alla partier folkrörelsefolk. Frågor måste slussas igenom riksdagen för att de skall få en reell innebörd. Jag undrar om inte statsrådet då och då, över partigränserna, skulle kalla in någon eller några av dessa personer för samråd. Skulle statsrådet Svenssons ögon falla på mig som moderat skulle jag känna mig smickrad, och jag tror också att jag skulle kunna delge vissa synpunkter som skulle vara bra i detta sammanhang. Ligger det inte någonting i en sådan synpunkt?
Herr talman! Jag tackar min broder Filip Fridolfsson för det goda rådet och tar det naturligtvis till mig. Vi har, och det vet säkert Filip Fridolfsson, mycket goda kontakter genom Folkrörelserådet, men dessa kontakter kan naturligtvis bli bättre, och vi kan gott också ha kontakter med folkrörelsepersoner här i kammaren. Jag vill i sammanhanget ändå lyfta fram att det ibland kan vara litet svårt för folkrörelserna att ta åt sig de möjligheter som finns. Det finns ett tak. Jag är klar över att Filip Fridolfsson känner till detta, men jag skulle ändå vilja påpeka det. Det finns nämligen ute i opinionen ibland en föreställning om att folkrörelserna kan ta på sig precis hur mycket som helst. Men det kan de inte. De är ju också mycket mån om att behålla sitt eget engagemang och inte ta död på det genom stora resursströmmar från U-avdelningen. Jag vill också gärna i detta sammanhang säga att medlen till enskilda organisationers biståndsinsatser i det närmaste har fyrdubblats under det senaste decenniet. Det är något att se mycket positivt på, och det visar entydigt att mina företrädare på den här posten har haft klart för sig de enskilda organisationernas och folkrörelsernas stora kunskaper och insatser just på detta område.
Herr talman! Även jag är medveten om den begränsning som finns, att de enskilda organisationerna inte kan ta emot hur mycket pengar som helst eller omsätta dem i vederhäftigt arbete. Jag har inte mycket till övers för socialdemokratisk regeringspolitik, men Lena Hjelm-Wallén har dock etablerat ett gott samarbete med de fria organisationerna. Jag är inte ett dugg rädd för att den nya regeringen inte kommer att fortsätta detta arbete och kanske utvidga det. Men det är ändå i denna politiska församling som besluten skall fattas. Att man har goda kontakter med kunnigt folk i de olika kyrkorna och de enskilda organisationerna är bra, men det är också viktigt med sådana goda kontakter i riksdagen. Jag säger inte detta för att få besöka er i kanslihuset, även om också jag i och för sig åtrår det. Frågorna skulle falla framåt med en sådan direktkontakt någon gång då och då.
Herr talman! Så sant som min förlossare lever skall jag se till att bjuda in herr Filip Fridolfsson och en rad andra duktiga folkrörelsepersoner från kammaren.
Herr talman! Jag är tacksam för att detta står i protokollet. Jag känner mig mycket tillfreds med det.
däribland två barn -- till Sverige och begärde politisk asyl. Alla kom från irakiska Kurdistan via Iran. Om de mellanlandat i Syrien eller ej är oklart, men om så är fallet är Syrien transitland. Anser invandrarministern att Syrien kan betraktas som ett godtagbart asylland för kurder?
Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om jag anser att Syrien kan betraktas som ett godtagbart asylland för kurder. Frågan är ställd mot bakgrund av att statens invandrarverk i november beslutade att åtta irakiska kurder som hade kommit till Sverige via Mitt svar till Berith Eriksson är att jag anser att Syrien i princip kan betraktas som ett godtagbart asylland för irakiska kurder. UNHCR har inte haft någon annan åsikt. Jag vill också understryka att man i det enskilda ärendet självfallet måste ta ställning till frågan om det finns ett skyddsbehov.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret, men jag är inte av samma uppfattning som Birgit Friggebo. Jag tycker inte att man ens i princip kan anse Syrien som ett godtagbart första asylland. Om man är av den uppfattningen har man inte förstått grundproblemet för kurderna, nämligen att grannländerna använder dem när det passar samtidigt som man förföljer den egna befolkningen och att det också blir väldigt snabba ändringar. Gränsen mot Syrien är nu stängd. Kurdledarnas förhandling med fienden Saddam har gjort att man har stängt gränsen och att man noggrant undersöker människor som kommer in i landet om de irakiska kurder. De personer jag har pratat med i dag, som nyligen har kommit ut från landet, har berättat om vad som hänt dem. När de åkte in i landet råkade fotografen ha ett visum för Irak, som var flera år gammalt. Fotografen var norrman och alltså inte kurd. Personerna fick vänta i sexton timmar innan säkerhetspolisen tillät dem att komma in i landet. Det har kommit många rapporter om det hårdnande läget för kurder i Syrien. Jag vill inte ta upp det enskilda fallet, som egentligen handlade om transitbestämmelserna. Men jag menar att man i princip inte kan anse Syrien vara ett godtagbart första asylland. Jag kan bara inte förstå hur man kan se det så.
Herr talman! När det gäller länder som Syrien, ett land som vi i många avseenden har mycket kritiska synpunkter på, har vi naturligtvis kontakt med UNHCR, och vad de säger i sådana här frågor är viktigt. UNHCR har alltså inte någon annan uppfattning än att Syrien för irakiska kurder är ett godtagbart asylland. Dessutom finns företeelser som visar det som Berith Eriksson litet grand också trycker på, nämligen att man i Syrien är positivt inställd till just irakiska kurder. Det tar sig uttryck i att Syrien stödjer de irakiska kurderna både ekonomiskt och militärt. De irakiska kurderna har t.o.m. politiska kontor i Damaskus. Man kan ha olika synpunkter på detta, men i dag lever ju hundratusentals kurder i Syrien, även om de visserligen är statslösa. Detta ärende har inte hanterats av regeringskansliet, och det finns heller ingen anledning att gå in på ett enskilt ärende. Det är ändå viktigt att ha kontakt med UNHCR just i den här typen av ärenden, och det har också skett i detta fall.
Herr talman! Jag måste då upplysa ministern om att den goda kontakt hon redogör för mellan kurdledare och Syrien inte längre finns. Syrien har exempelvis i dagarna stängt dessa kurders möjligheter till kommunikation in i landet. Jag har också fått rapporter om irakiska kurder som tidigare har sänts till Syrien och som sedan har blivit vidaresända till Libanon, och det låter ju verkligen inte bra. När man, som ministern sade, har fråntagit hundratusentals kurder i det egna landet deras medborgarskap, ger man ju inte medborgarskap till någon annan. Detta betyder en hel mängd saker. Kurderna får inte gifta sig. De får inte bosätta sig. De får inte registrera sina barn, och dessa får då ingen skolundervisning. Vissa livsmedel som är subventionerade får de inte köpa till det lägre priset utan till ett mycket högre. Detta innebär en hel mängd saker, och det gäller just kurder -- både kurder i landet och kurder som kommer till landet.
Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig huruvida regeringen avser att ta några initiativ för att stimulera filmskapande i andra delar av landet än huvudstadsregionen. Den statliga filmpolitiken förverkligas i huvudsak genom det avtal som staten slutit med filmbranschen. Vissa specialdestinerade medel tillskjuts därutöver av staten. Svenska Filminstitutet svarar för fördelningen av de samlade stödinsatserna. Många regissörer i landet -- långfilmare såväl som kort och dokumentärfilmare -- har sin hemvist utanför Stockholm. Åtskilliga filminspelningar sker också utanför huvudstadsområdet, med konstnärliga motiv som ofta har föga att göra med Jag vill ändå medge att Stockholmsdominansen -- på filmens område liksom inom andra kulturområden -- är påtaglig. Bl.a. mot denna bakgrund har Filminstitutet erhållit specialdestinerade medel för satsning på lokala medieverkstäder. Kabelnämnden disponerar också medel för liknande syfte. De insatser som på detta sätt kommit till stånd -- bl.a. i Norrbotten -- kan på längre sikt skapa bättre förutsättningar för en mer omfattande produktion av film utanför Stockholm. Nuvarande filmavtal gäller t.o.m. 1992. En särskild utredare, landshövdingen Jan Rydh, har i uppgift att lämna förslag om utformningen av den framtida filmpolitiken. Rydhs betänkande kommer att överlämnas till regeringen inom kort. Efter remissbehandling kommer regeringen att redovisa sitt förslag till ny filmpolitik för riksdagen.
Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Jag noterar att även bostadsministern anser att Stockholmsdominansen är stor inom filmproduktionen. Hon påpekar att detta gäller även inom andra kulturformer, och det måste jag tyvärr också hålla med om. Jag vill ändå vidhålla att en alldeles överväldigande del av filmproduktionen sker med utgångspunkt i huvudstaden, och det är därför jag har ställt min fråga. Notera här att jag säger ''produktionen''. Jag håller med bostadsministern om att detta kanske inte alltid gäller tematiskt, vad beträffar temana för filmerna, men det gäller produktionen. I och med att det handlar om produktion uppstår den risk jag skriver om i min fråga, risken för en koncentration av kunnande och en koncentration av teknik. Detta är inte bra, och det är bl.a. av den anledningen jag är angelägen om att vi får en spridning av filmproduktionen i landet. Det är nu så att vi har en decentraliserad organisation inom TV2. Detta har gett resultat på så sätt att en större del av filmandet sker ute i landet, och det är mycket bra. Birgit Friggebo nämner också de medel som Filminstitutet handhar. Dessa medel finns, och det är mycket bra. Men de räcker inte. Det behövs större stimulanser för att få i gång filmproduktionen ute i landet. Jag har ställt min fråga därför att filmen är en mycket viktig kulturform. Jag ser också detta som ett sätt att förstärka lokala och regionala kulturarv. Det är viktigt att vi gör det, nu när vi skall närma oss Europa. Jag är också medveten om att filmavtalet är på väg. Jag vill ställa följande fråga: Anser bostadsministern att det vore önskvärt att en större del av filmproduktionen sker på fler håll i landet?
Herr talman! Det viktigaste är att det produceras mycket film i Sverige av god kvalitet som också kan visas. Jag tycker att det viktigaste är att vi kan få tillgång till god svensk film att titta på. Där finns det problem i dag. Filmproduktionen sjunker totalt sett. Visserligen har den varit mycket hög under senare år. Det produceras också film med statligt stöd som har en liten publik. Det tycker jag är grundproblemen. Sedan tycker jag naturligtvis också att det är bra med en produktion spridd över landet och att det finns filmare som bor på andra ställen än i huvudstaden. Det har också varit bakgrunden till att Filminstitutet sedan förra året har pengar till lokala medieverkstäder, 4,5 milj.kr. som visningsnämnden har till sitt förfogande. Det är ett delvis nytt projekt, som kan få effekter mera långsiktigt. Om Ewa Hedkvist Petersen inte misstycker, vill jag säga att det finns frågor som är av större dignitet när det gäller svensk filmproduktion över huvud taget. Jag vill dock inte nedvärdera den fråga som är ställd.